Herr talman! Först vill jag gärna förklara att jag i många avseenden är helt ense med föregående talare. Dessa delar berörde jag inte i mitt förhållandevis korta inlägg. Jag vill inte heller förneka att — som det är uttryckt i reservation nr 1 på s. 40 i betänkandet — ”intentionerna bakom bestämmelserna om gemensam vårdnad är goda”. Men — och det är det avgörande — verkligheten är en helt annan. Och det är verkligheten vi har beskrivit i reservation nr 1. Låt mig bara åberopa några bedömningar från deras sida som deltog i utfrågningarna. I reservationen säger vi: ”Vid de hearings som utskottet har hållit i ärendet har det helt övervägande antalet deltagare riktat starka invändningar mot institutet gemensam vårdnad som sådant. ——- Ett genomgående drag i synpunkterna vid utskottets hearings var att gemensam vårdnad vid äktenskapsskillnad ofta tycks väljas som en utväg när föräldrarna inte förmår lösa sina egna konflikter. Deltagarna vid utskottets hearings var — — — eniga om att föräldrar som inte lyckats lösa sina konflikter i samband med skilsmässan oftast har små förutsättningar att få till stånd en väl fungerande gemensam vårdnad. Föräldrarna ger sig in i en vårdnadsform som kräver samförståndslösningar trots att de inte förmått att lösa sina inbördes konflikter. Sådana motsättningar mellan föräldrarna går ofta ut över barnet. ——- Rent allmänt gavs också uttryck åt den uppfattningen att det kunde vara en fara med gemensam vårdnad på så sätt att inte någon av föräldrarna tar ett ordentligt ansvar för barnet. Fler yngre föräldrar än äldre börjar med gemensam vårdnad vid en skilsmässa men klarar det typiskt sett sämre, framhölls det.” Så ser alltså verkligheten ut. Enligt min mening bör bevisbördan ligga på den som vill rubba bestående ordning, inte på den som vill försvara den. Till ytterligare stöd vill jag bara till sist åberopa ett uttalande från utskottsmajoritetens sida. På s. 12 heter det: ”Sammanfattningsvis anser utskottet att den kritik som kan riktas mot gemensam vårdnad främst hänför sig till hur föräldrar faktiskt utövar vårdnaden och till avsaknaden av en tillfredsställande information till föräldrarna och inte till vårdnadsformen som sådan.” Uttalandet innebär: Det är inget fel på kartan, det är inget fel på reformen, det är bara fel på terrängen, på verkligheten.
Herr talman! Allan Ekström försöker skildra dagens verklighet och framställer den på sitt sätt och på det sätt på vilket han har upplevt de utfrågningar utskottet har haft. Jag hävdar mycket bestämt att dagens verklighet är den att för varje vecka och för varje månad som går är det allt större grupper av människor som inser värdet av en gemensam rättslig vårdnad av barnen. Barnen behöver båda föräldrarna. Föräldrarna behöver samråda med varandra och tillsammans besluta i en rad frågor som har den allra största betydelse för barnens uppfostran och utveckling. Inte minst bland yngre föräldrar har insikten om värdet av gemensam vårdnad förstärkts kraftigt under de senaste åren. Detta är ett lagförslag som har framtiden för sig. Jag är helt övertygad om att detta lagförslag kommer att få en ännu djupare förankring hos människor vartefter tiden går.
Herr talman! Det är bara att konstatera att Lennart Andersson och jag har olika uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad. Jag kan hämta stöd för min ståndpunkt i vad som står på s. 39: ”Vid hearingen i Stockholm framkom att man vid Stockholms tingsrätt märkt att antalet mål ökat som avser upplösning av gemensam vårdnad. Föräldrarna har då haft vårdnaden om barnet gemensam i något år, men vårdnadsformen har visat sig inte fungera.” Sedan utvecklas detta ytterligare. Huvudtesen är alltså att verkligheten är sådan att reformen bör vila.
Herr talman! Det är risk för att i denna debatt överbetonas alla de fall där man inte helt har lyckats med gemensam vårdnad. Allan Ekström framhåller vad advokater, socialarbetare och andra har uttalat. Men vad vi saknar i debatten och inte har någon riktig statistik på är alla lyckade vårdnadsfall, där gemensam vårdnad har visat sig vara en utmärkt fin tillgång för både barnen och föräldrarna. Det är att beklaga att vi inte har sådana uppgifter att tillgå — det finns förklaringar till det. Men man måste också väga in den omständigheten i debatten och framhålla alla de fallen och inte enbart de fall som advokater, tingsrätter och andra har kommit i kontakt med.

Herr talman! Vari ligger den stora betydelsen av principen om gemensam vårdnad? Den ligger, som vi från vpk ser det, i fyra grundläggande tankegångar. För det första: Om två människor som har levat tillsammans känner att de måste gå skilda vägar, är detta ingenting som minskar deras ansvar för barnen. När man skiljer sig från varandra, skiljer man sig inte från barnen. Med en tillspetsning skulle man kunna säga att ansvaret för barnen snarare blir större. Institutet gemensam vårdnad är därvid en logisk konsekvens av den linje i svensk lagstiftning som har slagit vakt om betydelsen av båda föräldrarnas rätt till god kontakt med barnen. Gemensam vårdnad är alltså en logiskt och mänskligt riktig utveckling av umgängesrätten. För det andra: När känslomässiga konflikter uppstår och arbetar sig fram i samspelet mellan individer beror det på individens mognad och självansvar hur de konflikterna hanteras. Att göra konflikterna skapande och utvecklande i stället för destruktiva ankommer i den avgörande aspekten alltid på personerna själva. Myndigheter kan ge bistånd, åtminstone ibland, men de löser aldrig konflikter som de berörda själva inte vill lösa. Gemensam vårdnad är en uppmuntran och en uppfordran till föräldrarna att mobilisera sina personliga resurser för att bemästra problemet med sig själva och barnen. Det är naturligt att vuxna under en sådan process kan göra misstag och trampa fel, kanske särskilt i det första akuta skedet. Men lagstiftningen skall hjälpa fram mognaden och ansvaret för det egna livet. För det tredje: Det är klart att man måste ha socialmyndigheter och domstolar för att lösa problem och avgöra tvister där det inte kan ske på något annat sätt. Men det finns inget skäl att framtvinga sådana åtgärder där de kan undvikas. När barn behandlas illa av föräldrar eller störs allvarligt i sin utveckling, då skall myndigheter gripa in och ta ansvar. Men det finns inga skäl att i onödan, i vårdnadsfråga av normal beskaffenhet, göra myndighetsinflytandet obligatoriskt. Det är nämligen inte så, att domstolar och socialförvaltningar i vårdnadsfrågor är särskilt lämpliga instanser. Jag skall senare komma in på detta mera utförligt. Ett studium av bakgrundsmaterialet från ett större antal vårdnadsärenden ger tvärtom vid handen att myndighetsutövningen präglas av allvarliga brister, okunnighet om väsentliga vetenskapliga fakta, godtycke och löslighet i tillämpningen, bristande respekt för verkligheten. Så den fjärde och viktigaste principen. Det är ändå så, att barnen inte vill göra graderingar mellan sina föräldrar. De vill inte tvingas till den typen av ställningstaganden i normalfallen. Därför är det bra ifall lagen besparar barnen att bli tvingade till någonting som strider mot deras innersta känslomässiga inställning. Också detta kan principen om gemensam vårdnad vara ett stöd för. Nu finns det emellertid de som kanske inte riktigt förstått eller uppfattat betydelsen av allt detta. De insisterar på att myndigheter förstår verkligheten bättre än de som befinner sig mitt i den, upplever den konkret. Det är, i förbigående sagt, en litet ironisk poäng att oppositionen mot gemensam vårdnad kommer från ett politiskt parti som annars åtminstone i sin fraseologi talar mycket om individuell frihet och individuellt ansvar. Här gäller det ju dock mänskliga sammanhang och inte pengar, och det kan möjligen förklara skillnaden. Det är nämligen så, att är man anhängare av människans mognad, utveckling och förmåga att ta självansvar, då är det ganska naturligt att ställa upp när lagstiftningen nu anstränger sig för att utveckla just krav, innehåll och ansvar i föräldraskapet. Många av de argument som framförs mot gemensam vårdnad är i förbluffande grad konstlade och ytliga, och de är framför allt inte speciellt verklighetsbetonade, vill jag påstå. Jag skall ta upp ett par av de här argumenten. Det hävdas från vissa håll att föräldrar som skiljer sig griper till gemensam vårdnad som en sorts nödlösning. De använder den gemensamma vårdnaden därför att de tror sig på det sättet kunna lösa den egna konflikten. Det är en invändning. Gentemot dem som framför den skulle jag vilja påpeka åtminstone tre viktiga ting. Det är klart att barn inte skall vara redskap för föräldrars agerande visavi varandra.

Det är därför riktigt att säga, till en viss gräns, att användandet av gemensam vårdnad kan på ett positivt sätt vara ett redskap för att lösa eller mildra föräldrarnas konflikt. De förenas så att säga i det starkare gemensamma ansvarstagandet gentemot barnen, och det kan bidra till att de inte blir så slutna eller fixerade vid sin egen personliga konflikt. De frestas då inte heller så lätt att använda ett rättsligt övertag som ett slagträ mot den andra föräldern, vilket verkligen är att på ett felaktigt och destruktivt sätt använda barnen som medel i en konflikt. Vidare är konflikter faktiskt inte alla gånger något negativt. Konflikter kan vara destruktiva, men de är också ofta skapande och leder till en mognadsprocess, till en förändrad syn på den egna personen och på den egna situationen. Därför skall man inte vara rädd för sådana konflikter som uppstår inom ramen för en legal ordning, där krav ställs på föräldrarna att de skall ta ett gemensamt ansvar och att de skall anstränga sig för att ordna upp sin situation visavi sig själva och barnen. En sådan situation är i sig en konflikt, men denna kan vara skapande och utvecklande, och det är lagstiftningens och myndigheternas uppgift att hjälpa fram en sådan process. Slutligen vill jag mot den som menar att gemensam vårdnad skulle permanenta konflikter som man eljest skulle lösa invända: Tror ni verkligen att man löser några konflikter om man, i stället för att genomföra gemensam vårdnad, konsekvent lät en domstol avgöra till den ena förälderns förmån? Det måste vara en missuppfattning. Det finns en väldig mängd fall där domstolens avgörande i själva verket fördjupar motsättningarna, helt enkelt därför att man inte på den vägen kan lösa någon konflikt. Det ankommer på föräldrarna att tillsammans med barnen lösa konflikten. Däri ligger den enda verkliga lösningen.

Man framhåller ofta i kritiken mot gemensam vårdnad att det inte är bra att dela på barnen. Barnen skulle bli otrygga av det. Jag vill hävda att det inte står i överensstämmelse med modern beteendevetenskaps observationer och resultat. Saker och ting är inte så enkla. Barn är ju inga små hundvalpar, som mår bäst av att ha sin matskål i ett bestämt hörn och av att alltid befinna sig i någon viss miljö under en och samma människas auktoritet. Det är naturligtvis till en viss gräns och i rimliga former snarast till fördel för barnen, om de får pröva på olika miljöer och om de får se att verkligheten inte är okomplicerad utan är motsägelsefull. De får då uppleva att det finns olika slag av människor, att mor och far kan företräda skilda åsikter i olika frågor och ha skilda sätt att se på både barnen och andra företeelser i samhället. I ett pluralistiskt samhälle är detta naturligt. Att bespara människor motsägelser och konflikter är ingen bra uppfostringsprincip. Tryggheten ligger inte i om man vistas si eller så länge på den ena eller den andra platsen i stället för att flytta sig ibland för att vara hos den andra föräldern. Det är nu, som alla vet, inte på något sätt en nödvändig förutsättning vid en rättsligt införd gemensam vårdnad, men i praktiken är det ofta så att gemensam vårdnad fungerar som en starkt utvidgad umgängesrätt eller ungefär som en sådan skulle fungera, när barnen vistas ömsevis hos de båda föräldrarna. Om det kan ske under praktiskt rimliga och rent materiellt inte påfrestande former och om föräldrarna bor på samma ort, skulle jag vilja hävda att det är bara bra för barnens utveckling. Det finns många exempel på det. Det är inte så att en människa mår bäst av att växa upp under entydigt bestämda förhållanden. Så är det kanske i feodala samhällen, men i industriella, dynamiska civilisationer gäller det tvärtom att vara medveten om att tillvaron är dubbelbottnad, dialektisk, komplicerad och motsägelsefull och att förhålla sig till detta på ett naturligt sätt under sin uppväxt och mognadsprocess. Jag tror att en helt annan fråga i det här sammanhanget är den viktiga. Det är inte så viktigt att ställa frågan, som opponenterna gör, huruvida det är lagstiftarna som med det reformarbete som har försiggått under hela 1970-talet har rätt uppfattat verkligheten. Jag tror att vi i stället borde vända på det hela och ställa frågan: Har socialmyndigheterna och framför allt domarkåren egentligen rätt förstått verkligheten? När de agerar i ett vårdnadsärende och i ett mål, släpper de ju hela saken när de har fällt sitt rättsliga avgörande och tar inget ansvar för vad som kommer efter. Min uppfattning och min erfarenhet är den att det borde ägnas betydligt större uppmärksamhet åt bristerna i arbetet från de myndigheter som är inkopplade på vårdnadsärenden och vårdnadsmål.

Ett enda exempel kan stå som illustration till en mängd andra fall som jag av tidsskälinte kan uppehålla mig vid. I en av våra hovrätter avgjordes för två år sedan ett mål med rösterna 3 mot 2, där majoriteten mot vårdnadsutredaren, mot barnpsykologisk expertis, mot barnets klart uttalade vilja — det gällde en tioårig pojke — bestämde var barnet skulle vara. Under dessa två år har man gjort försök att effektuera den domen. Barnet har genom att rymma hemifrån gång på gång gjort sådana försök om intet. Barnets hela situation har under två år varit destruktiv, och domstolen och myndigheterna tar egentligen inget ansvar för det. Man frågar sig då: Är det inte så att det uppkommer minst lika hög procent svåra problem och destruktiva konflikter som resultat av ensidiga avgöranden i vårdnadsfrågor som det gör vid en förnuftig tillämpning av principen om gemensam vårdnad? Jag tror att vi borde vända kritiken icke så mycket mot institutet gemensam vårdnad och kräva utvärdering av det utan i stället kräva utvärdering av socialmyndigheters och domstolars sätt att hantera vårdnadsmål. Det tror jag skulle leda till en sund, utvecklande och nyttig kritisk granskning och en självkritik från myndigheternas sida som i det här fallet är välbehövlig. I den förhoppningen, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag på alla punkter.

Herr talman! Den svenska familjerätten är sedan början av 1970-talet föremål för en fortlöpande reformering. I den proposition vi i dag behandlar föreslås ändringar i de nuvarande reglerna om vårdnad och umgänge. Ett syfte med de nya reglerna är att stärka barnens rättsliga ställning. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Det är alla vuxnas ansvar att barn och ungdomar får växa upp under goda villkor. Barnen är vår framtid. Därför är barnens villkor och förhållanden den viktigaste samhällsfrågan. Alla samhällsåtgärder måste inrymma också barnens perspektiv. Beslut och åtgärder som påverkar samhällets utformning och människors villkor måste alltid ta hänsyn till barnen och deras behov. Enligt förslaget i propositionen bör barnens rättigheter komma till bättre uttryck än f. n. På olika sätt bör en ökad användning av gemensam vårdnad främjas, slår man också fast. Sålunda skall makar efter en skilsmässa kunna fortsätta att gemensamt utöva vårdnaden om sina barn, utan att domstolen behöver fatta något beslut. En nyhet är också att ogifta föräldrar som bor tillsammans med sitt barn skall kunna få gemensam vårdnad genom en enkel anmälan till pastorsämbetet. Vad beträffar det sistnämnda, ogifta föräldrars gemensamma vårdnad om barn, har min partikamrat Martin Olsson tidigare redogjort för vår inställning. Vid förslaget om gemensam vårdnad efter äktenskapsskillnad är vi två centerpartister, Sigvard Persson och jag själv, som inte är av samma uppfattning som majoriteten. Vi hyser en stark oro för det beslut som kommer att fattas här i dag. Vi anser att man före detta beslut borde ha gjort en utvärdering av hur de nuvarande bestämmelserna om gemensam vårdnad har utfallit. För tillfället har man en mycket vag uppfattning om hur gemensam vårdnad fungerar i praktiken för såväl frånskilda som ogifta föräldrar. Som ansvariga lagstiftare borde vi inhämta all den kunskap och erfarenhet som finns att tillgå på området, innan vi ändrar gällande lag eller stiftar nya lagar. Vid de hearings som utskottet haft med anledning av propositionen har det framkommit starka skäl som talar emot förslaget. Jag tar några exempel. En utbredd uppfattning är att det är svårt att klara ut problemen kring vårdnaden om man är i konflikt, och man kan aldrig lagstifta bort konflikter. Många vill ha gemensam vårdnad av den anledningen att man inte orkar lösa konflikterna i samband med skilsmässan. Vår uppfattning är att om man inte kan lösa konflikten mellan föräldrarna om vem som skall ha barnen i samband med skilsmässan, blir det ännu värre efter ett å två år. Den gemensamma vårdnaden gör alltså att man många gånger skjuter problemen framför sig och att vårdnadsprocessen kommer senare. Vi tror inte riktigt på att gemensam vårdnad har den effekt som man bl.a. i utredningen om barnens rätt så vältaligt betonat, att den stärker föräldrarnas sammanhållning. Är föräldrarna sams, spelar det ingen roll vem som står för vårdnaden. Men sanningen är väl ändå att de flesta föräldrar tar ut skilsmässa därför att det har uppstått konflikter inom äktenskapet. Den bärande tanken bakom förslaget om införande av reglerna om gemensam vårdnad grundades på omsorgen om barnens bästa. Tanken var att gemensam vårdnad skulle tillgodose barnets intresse av att bevara en nära och god förbindelse med båda föräldrarna — i sig en mycket god tanke, som alla kan ställa upp för. Herr talman! Barnens bästa främjar vi bäst genom att medverka till att en konfliktsituation mellan föräldrar löses på ett så tidigt stadium som möjligt. Vi får inte genom lagstiftning — hur välmenad den än kan vara — skapa förhållanden som medverkar till att sopa problemen under mattan, i här berört hänseende till skada för barn som vi vill det bästa. Med detta inlägg ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! Varje lagförslag skall vara försett med en utredning över de kostnader som lagförslaget kommer att leda till. Enligt ett enhälligt yttrande från finansutskottet skall dessutom inga lagförslag läggas fram som ökar kommunernas kostnader. I proposition 1981/82:168 återfinns också ett avsnitt, 2:10, om kostnader och resursbehov. Alla formella åtgärder som skall vidtas är alltså vidtagna. Men borde inte kraven på kostnadsberäkningarnas kvalitet, realism och rimlighet ställas något högre? I propositionen konstateras att socialstyrelsen, riksskatteverket, domstolsverket och kommunernas socialnämnder kommer att vidkännas nya tillkommande kostnader. Hur rimmar detta med den sparsamhet med nya offentliga utgifter som det trots allt finns enighet om inom alla partier? Socialstyrelsen, riksskatteverket och domstolsverket får alla ökade informationskostnader. Enligt propositionen är detta — förhoppningsvis — kostnader av engångskaraktär. Detta jävas dock av utskottets skrivning, där det krävs kraftfulla informationsinsatser. Skall denna lag tillämpas tror jag också att det är nödvändigt. Men information måste ges varje år, vid varje nytt deklarationstillfälle, till alla de nya föräldrapar som behöver information. Och tro inte att trycksaker och alla andra informationsåtgärder kommer att få en särskilt lång livslängd. Förhållanden ändras, regler ändras, och då kommer nya kostnader varje år. Det är alltså inte kostnader av engångskaraktär som lagen leder till. Det är årliga, bestående kostnader. Detta är man medveten om i propositionen, och då har man en annan försvarslinje, ett annat argument: man omfördelar kostnaderna. Alla statliga myndigheter måste nu banta sin verksamhet, beroende på statens något urgröpta finanser. Det finns faktiskt gränser för omfördelningsåtgärder på kort sikt. De största kostnaderna kommer dock på kommunernas socialnämnder.

Med samarbetssamtal avser utredningen samtal med föräldrarna som leds av två personer vilka är erfarna i relationsbehandling av vuxna och har särskilda kunskaper om barn och barns behov. —-—-- Samtalsledarna, som enligt utredningen bör ha möjlighet att få fortlöpande handledning av erfarna psykiatriker, psykologer eller vidareutbildade socionomer, skall under samtalens gång också kunna anlita särskild expertis när sådan behövs. Möjligheten till samarbetssamtal bör ——-— stå öppen även för föräldrar vars skilsmässokonflikt ännu inte har dragits inför domstol.” I propositionen är man medveten om att bl.a. ”samarbetssamtalen” kostar pengar. Med erfarenhet från personalnämnd vill jag instämma i det. Det kommer att krävas nya befattningsbeskrivningar, nya lönegrader och fler tjänster. Hur skall då kommunerna klara det ökade resursbehovet? Jo, enligt propositionen genom omfördelningar. Som kommunalpolitiker har jag ibland tyckt att mina kolleger alltför mycket skyllde på riksdagen, när de inte kunde klara sina finanser utom på skattebetalarnas bekostnad. Detta lagförslag ger dem i viss mån alibi för bristande ekonomiskt handlag. Ett sådant alibi bör vi inte ge dem. Allan Ekström har — och det är det allra viktigaste — gett en rad vägande skäl mot ett permanent lagförslag och för att fortsätta försöksverksamheten. Till detta kommer dessa mera prosaiska påpekanden om kostnader, som kanske är onödiga. En lugnare lagstiftningstakt hade kunnat leda till att vi fått en bättre hantering i denna typ av ärenden. Jag instämmer därför i Allan Ekströms reservationsyrkanden.
Herr talman! En kort kommentar till den senaste meningsyttringen av Margit Gennser. Det sägs överallt att samhället är i kris, och hennes anförande skall väl ses som en spegling av detta. Men jag trodde inte att ett samhälle skulle komma i så djup kris att det gjorde frågan om barnets bästa till uteslutande en besparingsfråga.
Herr talman! Det svenska samhället är faktiskt i en ekonomisk kris, och då brukar det alltid vara bäst att vara försiktig med reformer. Det pågår dock en försöksverksamhet med gemensam vårdnad, och vi kunde alltså lugna oss litet, så att vi handlar något klokare och mer välöverlagt. Det är en mycket väsentlig princip — inte minst för alla de barn med behov som Jörn Svensson talat så bra om. Det är nämligen så att det ofta är de som har det svårast i ett samhälle som verkligen råkar illa ut i en ekonomisk kris. Jag tycker vi borde tänka på det.
Herr talman! Jag skall gärna notera mig till minnes detta Margit Gennsers löfte, när vi har att diskutera miljardutgifter av betydligt mer tvivelaktigt slag än dessa mycket begränsade kostnader, som ju inte kan vara annat än felräkningspengar i budgeten.

Herr talman! Sedan början av 1970-talet pågår ett omfattande reformarbete på familjerättens område. Delvis har det arbetet rört barnens rättsliga ställning. Jag kan nämna bl.a. reformen av äktenskapslagstiftningen. År 1973 ändrades reglerna om äktenskapsskillnad. En makes skuld kunde inte längre åberopas som grund för skilsmässa. Inte heller fick frågan om vem av makarna som bar skulden till äktenskapets upplösning tillmätas någon betydelse, då man skulle avgöra vem av dem som efter skilsmässan skulle få vårdnaden om barnen. Vidare kan jag nämna reformen år 1976, som innebar att begreppen barn inom äktenskap och barn utom äktenskap utmönstrades ur lagstiftningen. Samtidigt infördes en möjlighet för ogifta eller frånskilda föräldrar att ha gemensam vårdnad om sina barn. Detta, herr talman, är reformer som jag själv varit med om att initiera under den tidigare socialdemokratiska regeringens tid. Jag vill därför klargöra att den nya regeringen helt ställer sig bakom de syften och strävanden som ligger till grund den proposition som nu behandlas. Som bl.a. Martin Olsson och Lennart Andersson framhållit har flertalet av de bestämmelser som nu gäller på föräldrarättens område sina rötter i ett samhälle som hade andra förhållanden och andra värderingar än de som råder i dag. Kunskaperna om barns villkor och behov har ökat, och vi har i dag en helt annan syn på barn som individer än tidigare. Det är viktigt att den utveckling som har ägt rum och fortfarande äger rum för att stärka barnens ställning i familjen och i samhället också följs upp genom lagstiftning. Av avgörande betydelse för att barn får växa upp under trygga och goda förhållanden är att föräldrar och andra fostrare handlar med omtanke om barnen och låter deras rättmätiga behov gå före det egna intresset. Det förslag som nu behandlas har en stor betydelse när det gäller att ytterligare stärka barnens rättsliga ställning. Jag är medveten om att det finns invändningar mot den gemensamma vårdnaden, bl.a. från advokathåll. Det är naturligt att problem av praktisk natur, som det ju här är fråga om, uppstår när man inför en ny vårdnadsform, men enligt min mening är problemen inte större än att de kan bemästras med de erfarenheter som vi redan har av tillämpningen och med den ytterligare information om vårdnadsreglerna som man nu skall satsa på. Jag vill, herr talman, med detta inlägg klargöra att den nya regeringen står bakom vad utskottet hemställt i lagutskottets betänkande 1982/83:17.

Herr talman! Frågan om SBL:s omorganisation, som nu skall behandlas, är frågan med de många förhindren. Sedan början av 1970-talet har flera utredningar sett över SBL:s lokalisering, verksamhet och organisation. Om majoritetens i utskottet förslag också blir riksdagens beslut skjuts frågan emellertid ytterligare en gång på framtiden. Jag menar att det är onödigt. Majoritetens argument för ett uppskov är att vaccinproduktionen bör organiseras tillsammans med övrig verksamhet inom SBL. Det låter rimligt, men jag är tämligen säker på att den nuvarande regeringen vid sin prövning kommer att finna att vaccinproduktionen är så skild från annan verksamhet vid SBL att den lämpligen låter sig brytas ut. En ny beredningsrunda för inte frågan framåt utan försenar bara ett vettigt beslut. Förslaget att inrätta ett statens vaccininstitut kommer ursprungligen från den s.k. SBL 77-utredningen. Förslaget stöddes av huvuddelen av remissinstanserna. Den särskilda arbetsgrupp som beredde frågan ytterligare föreslog att den humanmedicinska produktionen vid SBL skulle samordnas med den veterinärmedicinska vid statens veterinärmedicinska anstalt. En majoritet av remissinstanserna stödde också det förslaget. Produktionen av vacciner och andra uppgifter inom preparatförsörjningen går att avgränsa från SBL:s övriga verksamhet. Tillverkningen av vacciner är i betydande utsträckning särpräglad. Verksamheten har alltmer antagit en industriell karaktär. Det torde därför vara till gagn för såväl vaccinproduktionen som SBL:s övriga uppgifter att vaccinproduktionen skiljs från diagnostiken och epidemiologin i framtiden. En organisationskommitté arbetar redan nu med hur den senare verksamheten vid SBL skall organiseras. Den frågan låter sig väl behandlas och diskuteras utan att det ändrar förutsättningarna för den föreslagna utbrytningen av preparatförsörjningen och bildandet av vaccininstitutet. Herr talman! Jag föreslår att riksdagen gör sig av med en gammal surdeg och därmed också ger SBL besked om hur en del av dess verksamhet skall organiseras i fortsättningen. Jag yrkar därför bifall till reservationen i utskottets betänkande.

Herr talman! Som bekant har vi dragit ut på behandlingen av detta ärende i utskottet för att se om bilden skulle ljusna i organisationskommittén och om den skulle kunna komma fram till en samlad lösning. Tiden har emellertid varit för kort för att organisationskommittén skulle kunna komma fram till ett förslag som kunde accepteras, och därför har vi till sist fattat majoritetsbeslutet att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna vad utskottet anfört om behovet av en samlad lösning av frågan om SBL:s framtida uppgifter och organisation. Som utskottets ordförande Ingemar Eliasson anförde är en organisationskommitté tillsatt, och den bör arbeta vidare för att få fram denna samlade lösning. Vi tror att det är den riktiga vägen att gå. Ärendet har blivit långdraget — därom är alla överens — och frågan är inte särskilt lätt att lösa, vilket vi också är överens om, men vi får anslå den tid som behövs. Jag har fått garantier för att arbetet skall bedrivas med all den snabbhet som är möjlig. Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 11.

Herr talman! Från vänsterpartiet kommunisternas sida har vi konsekvent hävdat vikten av att radiooch TV-verksamheten garanteras en i förhållande till statsmakterna och olika intressegrupper stark och oberoende ställning. Det skall inte vara möjligt att med vare sig politiska eller andra påtryckningar kunna påverka programverksamheten. Först då garanteras den integritet som är nödvändig för att radio och TV skall kunna uppfylla sitt ansvar mot allmänheten och bedriva en självständig och kritiskt granskande verksamhet. Radio och TV står ju i allmänhetens tjänst och är inte till för att förmedla intressegruppers åsikter och krav, och som sådana är de våra kanske viktigaste såväl kulturförmedlande som samhällsgranskande organ. Det är väl känt att vi från vpk:s sida var emot den uppsplittring av verksamheten som skedde genom riksdagsbeslutet 1978, liksom de nya riktlinjerna. De utgjorde enligt vår uppfattning ett hot mot yttrandefriheten. Verksamheten försvårades och fördyrades. Det ärende vi skall ta ställning till i dag bekräftar delvis detta, men jag skall inte närmare gå in på historia utan i stället ta upp några principiella synpunkter. Kulturutskottets betänkande är en följd av den socialdemokratiska motionen 1981/82:1768, som väcktes redan innan konflikten vid Radio Göteborg bröt ut. I motionen krävs, ”att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om efterlevnaden av gällande regelsystem för etermedia”. Motionen utgör i själva verket en lång anklagelseakt mot Radio Göteborg och dess dåvarande ledning. Kulturutskottet hävdar att riksdagen med anledning av denna motion ger regeringen till känna vad utskottet anfört, nämligen i korthet att personer som deltar i programproduktion skall vara medvetna om vilka förutsättningar som gäller och respektera gällande programregler. Utskottet åberopar också ett svar från dåvarande utbildningsministern Jan-Erik Wikström. Går man tillbaka till detta svar och granskar vad utskottet egentligen säger, finner man att det är risk för att ett slags förhandsgranskning av vilka som anställs skall ske. Obekväma personer skall sorteras bort, och kritiska röster kommer att få svårare att nå ut. Nu är konflikten vid Radio Göteborg avslutad på ett, milt uttryckt, drastiskt sätt, men en rad viktiga frågor kvarstår. Det är egentligen en självklarhet att gällande regler skall följas. Inte minst är det viktigt för att slå vakt om Sveriges Radios integritet. Det regelsystem som riksdagen har beslutat om innebär att man har inrättat radionämnden, som skall granska programmen och — observera — påtala överträdelser. Sedan är det bolagen som skall vidta eventuella åtgärder. I Göteborg har mediautbudet tidigare kraftigt dominerats av den borgerliga pressen. Därför välkomnades, inte minst från socialdemokratiskt håll, lokalradion, som man trodde skulle gå i deras ledband i större utsträckning. Så skedde nu inte. Tvärtom tog lokalradion sitt ansvar och granskade etablissemanget och maktövergrepp varhelst de uppträdde. Irritationen blev stor, inte minst från socialdemokratiskt håll, men också från moderaternas sida. Kulmen nåddes — det vittnar nu inte minst motionen om — när en rad satirprogram sändes. De fälldes av radionämnden, och självfallet borde åtgärder ha vidtagits för att se till att överträdelserna inte fortsatte. Men vad sker? Jo, först skickar radionämnden ett brev till regeringen — redan det en unik åtgärd. Radionämnden agerar där enligt min uppfattning utanför sina befogenheter, liksom regeringen när den fortsätter agerandet. Sedan vidtar Sveriges Lokalradios ledning i all hast en rad i massmedias historia unika åtgärder. Chefen entledigas, stationen stängs och hundratusentals lyssnare berövas sin rätt till information. Allt sker på ett mycket klumpigt sätt och utan någon som helst planering i botten. Det är klart att man får intryck av politisk lobbyverksamhet, och att man får näring åt misstankarna att påtryckningar förekommit och förekommer. Det är, herr talman, enligt min uppfattning mycket allvarligt ur yttrandefrihetssynpunkt och hotar radioverksamheten som samhällelig institution. Risken för att medarbetare i fortsättningen kommer att ålägga sig självcensur har ökat, även om jag tror att de flesta journalister är för medvetna för att ålägga sig en sådan självcensur. Motionen anses besvarad. I motionen tar man upp ett enstaka fall, nämligen ett uttalande av programdirektören vid Sveriges Radio: ”Är man inte beredd att följa bestämmelserna utan i stället väljer att nonchalera dem och även föraktar radionämndens utslag anser jag att man skall ompröva sin anställning som radioreporter.” Antingen är detta ett rent hypotetiskt resonemang eller också hänför det sig, som sagt, till ett enstaka fall. Då frågar man sig om utskottet nu med sin skrivning insinuerar att det är en utbredd företeelse att anställda inom radiooch TV-bolagen avsiktligt nonchalerar reglerna och föraktar radionämndens utslag och att detta är det väsentliga innehållet i vad utskottet kallar enskilda producenters personliga uppfattningar om hur programverksamheten skall utformas. Förhåller det sig så, kan man inte tolka utskottets skrivning på annat sätt än som en snävning av innehållet i radiolagen och avtalen. Herr talman! Det är viktigt att kritiska röster får göra sig hörda, inte minst på det lokala planet. Det är viktigt att etermedia också fortsättningsvis kan granska och gissla makten, var helst den nu återfinns — i politiska organ, i privata näringslivet eller på andra håll. Med det yrkar jag bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Förhållandet mellan Sveriges Radio och staten bygger på att Sveriges Radio är ett fristående bolag, där aktierna f.ö. innehas av folkrörelserna, näringslivet och pressen. Relationerna bygger på en fullständig frihet i programsättningen för radioföretagen, men i gengäld har statsmakterna ställt krav på att programverksamheten skall utövas sakligt och opartiskt. Det förhållandet är reglerat i avtal som har träffats mellan staten och de olika programproducerande bolagen. Radionämnden är det organ som skall granska huruvida Sveriges Radio och dess programföretag följer avtalen. Den motion som väcktes i våras var föranledd av de händelser som Eva Hjelmström nyss åberopade. I motionen tog man upp frågan om efterlevnaden av radionämndens utslag. Såvitt jag vet har riksdagen inte tagit ställning till just den frågan tidigare. Däremot har den, som redovisats i betänkandet, vid åtskilliga tillfällen varit föremål för frågedebatter här i riksdagen. Om ett särskilt organ har inrättats för att övervaka att avtalens villkor respekteras, är det enligt utskottets mening alldeles självklart att detta organ har frihet att göra detta efter bästa skön. I Eva Hjelmströms anförande fanns det en klar kritik av radionämnden. Hon sade att radionämnden har agerat utanför sina befogenheter. Likaledes skulle regeringen ha gjort det. Det är klart olämpligt av företrädare för den ena avtalsslutande parten att på det sättet bedöma radionämndens agerande. Radionämnden har i själva verket en funktion som en domstol. Det är riktigt att det var en unik åtgärd av radionämnden att skriva till regeringen, och det måste ses mot bakgrund av de många fällande utslag som radionämnden gjort i de här aktuella fallen. Vad regeringen gjorde var att översända detta till Sveriges Radio. Det ledde i sin tur till den utredning som också omnämns i utskottsbetänkandet. Utskottets ledamöter är alltså, så när som på Eva Hjelmström, överens om att än en gång slå fast vikten av att radiolagens och radioavtalens bestämmelser efterlevs och att radionämndens beslut respekteras. Det vore självfallet orimligt av utskottet att avstyrka en framställning som tog sikte på just detta. I själva verket är det ju viktigt att radionämnden upplever att den har stöd i den parlamentariska församlingen. Eva Hjelmström sade att det nu finns en ökad risk för självcensur. I den proposition som låg till grund för det nuvarande avtalet mellan staten och Sveriges Radio betonades på många ställen den frihet som Sveriges Radio har, naturligtvis fortfarande inom gränserna för kraven på saklighet och opartiskhet. Jag bedömer inte att det finns någon sådan risk. Slutligen tog Eva Hjelmström upp frågan om enskilda reportrars förhållande till de bestämmelser som gäller. Här vill jag än en gång citera vad programdirektören vid Sveriges Riksradio sade härom året: ”De som arbetar inom Riksradion har i och med anställningen åtagit sig att tillämpa bestämmelserna i radiolagen och avtalet med staten om hur programverksamheten skall utövas. Är man inte beredd att följa bestämmelserna utan i stället väljer att nonchalera dem och även förakta radionämndens utslag anser jag att man bör ompröva sin anställning som radioreporter.” Utskottet har på denna punkt ingen annan mening. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jan-Erik Wikström påstår att vpk inte är enigt med utskottet om vikten av att radiolagen följs och att kravet på saklighet och opartiskhet beaktas. Det är fel. Såväl i mitt anförande som i den reservation som jag har fogat vid betänkandet betonar också jag vikten av att radiolagen följs och att de krav som riksdagen ställt på det fristående bolaget beaktas. Det är inte det frågeställningen gäller. Den gäller, som Jan-Erik Wikström mycket riktigt tog upp, vilka befogenheter t.ex. radionämnden har. Jan-Erik Wikström säger att radionämnden skall ha fullständig frihet. Men det strider å andra sidan mot vad som har sagts beträffande radionämndens uppgifter, nämligen att den skall påtala överträdelser. Sedan skall ledningen för resp. bolag se till att överträdelserna inte upprepas. Men här skedde någonting helt annat. Här blandade man in de politiska organen, bl.a. regeringen. Det tycker jag är allvarligt. Det vittnar om att det kan ha förekommit politiska påtryckningar. Sedan tog Jan-Erik Wikström upp det uttalande av programdirektören som citeras i motionen och som jag återgav i mitt anförande. Det gällde ett enstaka fall, och min fråga var om det är en utbredd uppfattning att medarbetarna överträder bestämmelserna och föraktar radionämndens utslag. Så är nämligen inte fallet. För att kritiska röster också i framtiden skall kunna göra sig hörda är det viktigt att man har frihet att anställa eller anlita personer som man vet har en många gånger kritisk uppfattning och en annan uppfattning än vad de politiska organen eller de politiska intressena kan ge uttryck för, inte minst på det lokala planet.
Herr talman! Jag tror att Eva Hjelmström får svårt att övertyga ledamöterna av denna kammare om att programmen i svensk radio och television är slätstrukna och att det inte finns utrymme för kritiska synpunkter. Det egendomliga är att Eva Hjelmström faktiskt kritiserar radionämnden, ledd av en av våra mest framstående jurister och med representanter för fyra av riksdagspartierna, som enigt har kommit fram till den bedömningen att man har skickat ett utslag för kännedom till en av de två avtalsslutande parterna. När Eva Hjelmström försöker dansa på två bröllop på en gång, både säga att hon respekterar avtalen och genom att kritisera radionämnden försöker ställa sig in hos personalen, tycker jag att hon väljer en ovanligt olämplig utgångspunkt då hon kritiserar radionämnden.
Herr talman! Jag har inte påstått att programmen är slätstrukna. Tvärtom sade jag i mitt första anförande att jag tror journalisterna om bättre än att de ger vika för bl.a. det som har förekommit vid radio Göteborg. Men jag är oroad över den tolkning av avtalet som Jan-Erik Wikström ger uttryck för. Jag är av den uppfattningen, att skall man tolka avtalet på det sättet, att radionämnden skall kunna gå till de politiska organen för att på så vis beivra en sak, i stället för att det skall vara ledningarna för resp. bolag, finns det risk för att politikerna i större utsträckning kan komma att lägga sig i verksamheten. Det vore olyckligt, eftersom Sveriges Radios integritet ju skall garanteras, och Sveriges Radio skall kunna kritisera makthavarna i skilda avseenden.
Herr talman! Avtalet har träffats mellan staten å ena sidan och Sveriges Radio och dess programföretag å den andra. Vad radionämnden har gjort är att skicka sitt utslag inte bara till Sveriges Radio och dess programföretag utan också till regeringen som företrädare för den andra avtalsslutande parten. Märkvärdigare än så är det alltså inte.
Herr talman! Jag vill bara göra ett par kommentarer till det Eva Hjelmström sade. För det första är historieskrivningen litet felaktig. Det var nämligen så att alla de här anmälningarna och fällande utslagen kom på en gång. Det var alltså inte en fortlöpande process. Det är ganska viktigt att ha detta i minnet, när man skall bedöma vad som därefter hände. För det andra vill jag säga, beträffande de insinuationer som Eva Hjelmström kommer med, att jag i min egenskap av ledamot i lokalradiostyrelsen inte har varit utsatt för någon som helst påtryckning. Det är faktiskt inte en enda människa som har tagit kontakt med mig i det här ärendet. Vi utsätts ju för påtryckningar i snart sagt alla sammanhang på olika sätt — med brev, per telefon osv. — men i det här fallet har alltså ingen tagit kontakt med mig. Det är viktigt med granskning, och yttrandefriheten är en av hörnstenarna i en demokrati. Jag tycker det är väldigt bra att de svenska kommunisterna också säger att de tycker det. Men ingångna avtal skall i alla fall följas.
Herr talman! Jag har inte påstått att Tyra Johansson utsatts för några påtryckningar. Men om Tyra Johansson tar del av det mycket omfattande material som tagits fram beträffande den här konflikten, så kommer Tyra Johansson att upptäcka att det finns en mycket utbredd uppfattning härvidlag och att misstankarna inte helt kan avfärdas.
Herr talman! Av naturliga skäl har jag tagit del av materialet. Och därför tycker jag att det är viktigt att tala om att jag inte har varit utsatt för påtryckningar. Eftersom jag har varit med och deltagit i beslutet, är det ganska viktigt att kunna tala om hur det förhåller sig.

Herr talman! I lagen om rätt till jakt föreskrivs att jakträttsinnehavarna skall sörja för ett artrikt och livskraftigt villebrådsbestånd genom en ändamålsenlig och efter tillgången på vilt lämpad jakt och genom åtgärder för villebrådets skydd och förkovran. Jakten skall alltså inte främst inriktas på ett ekonomiskt utbyte. Den skall anpassas till bl.a. viltstammens storlek, åldersoch könsfördelning, viltets tillgång på föda och övriga förhållanden. Det här låter ju bra, och det finns inget att erinra mot sådana villkor och bestämmelser. Men hur överensstämmer detta med verkligheten? Jag vill först poängtera att visst finns det markägare som lever upp till detta, och på dem skall ingen skugga falla. Men verkligheten är på många håll en helt annan än vad lagen anger. Tyvärr gör ekonomiska intressen sig alltmer gällande i den svenska jakten, till nackdel för både viltet och jägarna. Det finns markägare som vill, eller som förleds till att vilja, utnyttja den fina viltkonjunkturen i Sverige mer för sin egen vinning än för jaktens huvudsyfte. Skall spekulationsintressen få tränga undan seriösa jägare från jaktmarker som de innehaft i många årtionden och som de med stor möda och stora uppoffringar sökt vårda på bästa sätt? Allt fler jägare kommer att ställas inför att tvingas avstå från utövandet av jakt eller att avstå från annat till förmån för jakten. Nu finns det goda förutsättningar att pressa ut höga avgifter av jägarna, eftersom jakten är en del av deras sätt att leva. Varje ansvarsfull jägare — och jag hoppas även människor utanför jägarkretsen — inser att en sådan utveckling av flera orsaker kommer att verka förödande på viltvården. Nu sker utbudet av jaktmöjligheter i olika former. När det gäller älgjakten tillämpas ofta arrendeformerna femeller tioårsperioder, med ett fast markpris eller både markpris och en fällningsavgift. Anbudsförfarande förekommer också och, något som mötte starka jägarprotester det senaste året, en fällningsavgift som uttogs i förskott. Det senare har f. ö. blivit föremål för en anmälan från en jaktvårdskrets i Västerbotten till konsumentombudsmannen. Man tar alltså betalt i förskott för en vara som man inte med säkerhet kan leverera. Hur detta är förenligt med en god viltvård är svårt att förstå. När jägare har betalat förskott för sina älgar, måste man ju förstå att det smäller vid första bästa tillfälle. Nu hjälper inte detta heller i en del fall — det finns jaktlag som i höstens jakt bara lyckades fälla en tredjedel av den tilldelade kvoten. De betalade alltså i förskott för det tilldelade antalet älgar men lyckades endast skjuta en av tre. Kanske är detta ett extremt fall, för avskjutningen har ju i höst ökat kraftigt, med några undantag, men det är ju ingen tröst för de jaktlag som drabbats av ett sådant suspekt system. Den anmälan som jaktvårdskretsen lämnade in till konsumentombudsmannen har lämnats utan åtgärd från hans sida. Anbudsförfarandet bör helt förbjudas. Det är väl en sak att man t.ex. försäljer konkursbon genom anbud, men att inge anbud på djur som fritt vandrar mellan olika markägare kan ur många synpunkter anses förkastligt. Detta tillvägagångssätt leder ju till att ekonomiskt starka jägare ges företräde vid utbud av jaktmöjligheter. Det är också till följd av detta förfarande som utländska jägare får möjlighet att tränga undan jägare som innehar eller innehaft marker som de av ekonomiska skäl inte längre kan behålla. Likaså inbjuder anbudsförfarandet till att icke nogräknade personer utnyttjar de marklösa jägarnas situation för att göra snabba pengar. Till de markägare som har en kombination av markavgift och fällningsavgift hör det statliga domänverket. Trots att de ansvariga i verket protesterar varje gång det förs på tal, är det ett faktum att domänverket har varit prisledande i fråga om arrendeavgifter. Om detta är väl att säga, att det inte är någon stor insats som det statliga verket har gjort på jaktens område. Också ur en annan synpunkt är prisutvecklingen på jaktens område märklig. Skogsägarna kräver en ökad avskjutning för att eliminera skogsskadorna, och sedan höjer man priserna. Jägarna tvingas betala en rekordhög avgift för att minska älgstammen, vilket, enligt markägarna, förhoppningsvis även skall innebära att skadorna i skogen minskar. Nu kanske det kan tyckas att jägarkåren är gnällig, kverulerar i onödan och överdriver när man påstår att prisutvecklingen är den största frågan, som måste få en godtagbar lösning. Men nu handlar det inte bara om att betala till markägaren för jaktmöjligheterna. Det skall betalas moms på priserna, ett statligt jaktkort skall lösas, och det skall övningsskjutas och avläggas prov för att man skall få knalla ut i skogen med bössan. Länsstyrelsen tar också ut fällningsavgifter, och genom särskilda fällningsavgifter skall jägarna bekosta inventering av älgstammen. Det är alltså en mängd olika kostnader som skall läggas till dessa avgifter till markägaren. Det kanske är lätt att glömma dem i diskussionen om utvecklingen av priserna på jaktmöjligheter. Nej, jag vill påstå att jägarkåren är beredd att betala för sin utövning. Jag har inte hört några protester mot detta. Vad man vänder sig mot är den snabba prisstegringen och oskäliga priser. I min motion har jag föreslagit att riksdagen hos regeringen skall begära ett förslag till prisreglering när det gäller arrendepriser och ett förslag till lag om förbud mot anbudsförfarande vid utarrendering av jaktmark. Utskottsmajoriteten, och en mycket kraftig sådan, anser att motionen inte bör föranleda någon ytterligare åtgärd från riksdagens sida. Man skall avvakta utredningsresultatet från jaktoch viltvårdsberedningen, som avser att lägga fram ett slutbetänkande under våren. Om nu jaktoch viltvårdsberedningen kommer med förslag om hur de motionsförslag som jag ställt skall genomföras, är detta alldeles utmärkt. Jag finner inga motsättningar mellan ett bifall till motionskraven och de eventuella förslag som beredningen kan komma med, för det måste väl handla om förslag som stoppar spekulationsintressena, reglerar priserna och står i överensstämmelse med jaktens huvudsyfte. Det är också regeringen som kommer att lägga dessa förslag på riksdagens bord, så inget hinder bör föreligga om en beställning från riksdagens sida görs redan nu. Det kan väl inte ha undgått den kraftiga utskottsmajoriteten att det finns en mycket stark opinion mot utvecklingen på detta område och att jägarorganisationerna anser arrendepriserna vara den för jägarkåren största frågan, som snarast måste få en godtagbar lösning. Det kan väl ändå inte föreligga osäkerhet om problemets vidd och om betydelsen av en snar lösning. Jag tror att så inte är fallet. Därför bör en bred uppslutning kring den reservation som är fogad till betänkandet vara möjlig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jordbruksutskottet har samlat några motioner om jaktoch viltvårdsfrågori ett betänkande. Utskottet är enigt när det gäller huvuddelen av dessa motioner. På en punkt har det avgivits en reservation. Enigheten har tagit sig uttryck i yrkanden om avslag på samtliga motioner. Bakom denna enighet döljer sig en icke obetydligt nyanserad syn. Utskottsmajoriteten anser inte att motionärerna i något av fallen har varit ute i ogjort väder, men väl att de synpunkter som förs fram kommer att bli beaktade på annat sätt. Således menar vi att vissa av frågorna är väl lämpade att ses över inom de jaktliga organisationerna för att på det sättet få en bättre lösning. John Anderssons reservation avser faktiskt det kanske enda motionsyrkande som egentligen inte hade behövt någon reservation. Inom så kort tid som någon månad kommer nämligen jaktoch viltvårdsberedningen att lägga fram sitt yttrande. De frågor som tas upp i vpk-motionen tillhör i allra högsta grad de frågor som kommer att få en ordentlig belysning i jaktoch viltvårdsutredningens betänkande. Detta har, herr talman, gjort att utskottet, John Andersson undantagen, har kommit överens om att den närmare sakbehandlingen av de frågor som tas upp i vpk-motionen bör anstå till det tillfälle då jaktoch viltvårdsberedningens betänkande kommer att behandlas här i riksdagen. Litet annorlunda kan det vara med några av de andra frågorna, då de i betydligt lägre grad berörs i jaktoch viltvårdsberedningens arbete. Men de kommer, på ett eller annat sätt, att beröras där. Utskottet har alltså tyckt att det inte skall föras en sakdebatt vid detta tillfälle, då ett annat tillfälle till debatt så snart kommer.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

Det är här fråga om att hos regeringen begära ett förslag till prisreglering på arrendesidan och ett förslag till lag om förbud mot anbudsförfarande. Beredningen kanske kommer med ett förslag till prisreglering. Det harmonierar i så fall bra med denna beställning. Beredningen kanske inte kommer med något förslag då det gäller anbudsförfarande — det skulle jag kunna tänka mig. Men jag kommer att vidhålla det klart olämpliga i att man så att säga lämnar anbud på levande djur och att den som har den tjockaste plånboken blir utsedd att avgöra deras öde. Jag finner som sagt ingen motsägelse i att begära dessa förslag från regeringen. Vad jag är mån om är att äntligen få till stånd några åtgärder. Det jagi dag kan säga ytterligare innebär ett löfte: jag kommer aldrig att ge vika så länge jag har möjlighet att aktualisera dessa frågor.
Herr talman! Det är väl inte att förekomma jaktoch viltvårdsberedningen i alltför hög grad om jag säger att utredningen nog inte kommer att föreslå priskontroll på jaktarrenden. Jag tror att det är att gå litet väl långt i fråga om att vara glad och tacksam för regleringar. Däremot kommer det så småningom att visa sig att beredningen gjort en mycket ingående analys av de kostnader som en jägare möter. Det kommer att visa sig att av alla de kostnader som en jägare har för sin verksamhet är jaktarrendeskostnaden i extremfallen tämligen hög. Men i normalfallen är det inte någon anmärkningsvärt hög kostnad. Under åren har det utvecklat sig så, John Andersson, att vi blivit ganska okänsliga för att resa långa sträckor för att komma till våra jaktmarker. Vi har av något underligt skäl funnit det förenligt med våra intressen att ha förnämliga vapen, som kostar utomordentligt mycket pengar. När detta material blir bekant kommer det för den skull att visa sig att just jaktarrendeskostnaden icke är någon så dominerande post i jägarens kostnad för att utöva sin hobby att den förtjänar den uppmärksamhet som John Andersson vill ge den. Att det finns en sådan opinion som John Andersson försöker göra gällande är också en viss överdrift. Herr talman! Som jag sade tidigare finns det ingen anledning att närmare gån på detaljer nu. För utskottets majoritet har det varit väsentligt att vänta med den debatten tills jaktoch viltvårdsberedningens betänkande behandlas här i kammaren.
Herr talman! Vare sig det är en överdrift eller inte är det ändå på det sättet att jägarorganisationerna betraktar arrendepriserna som den största frågan för jägarkåren under 1980-talet, och man anser att denna fråga måste få en godtagbar lösning. Det är bara att läsa ledarna i Svensk Jakt under de senaste åren för att få det bekräftat. Arne Andersson i Ljung säger att vi nog från beredningen inte kan vänta något förslag om priskontroll på jaktarrendena. Det motiverar ju med ännu större styrka nödvändigheten av att i dag bifalla reservationen för att få till stånd en sådan åtgärd. Arne Andersson talade om normalfallen när det gäller arrendepriserna. Domänverket är ju en stor markägare med jaktmarker över hela landet. Det finns exempel på att man sålt jakträtten för 10 000 å 15 000 kr. per vecka. De vanliga arrendepriserna på en stor tjur låg tillsammans med de andra avgifterna på 3 258 kr. Självfallet höjer alla de avgifter som jägarkåren har kostnaden väldigt mycket. Om man skall ta itu med dessa kostnader är det nog nödvändigt att först och främst titta på de intressen som ligger bakom systemet att höja arrendepriserna. Det gäller i all synnerhet principen att ta betalt för djur i förskott, djur som man inte med bestämdhet kan ge en försäkran om att de kommer att skjutas. I dagens nummer av Dagens Nyheter finns ett exempel från Jämtland, där det var ett jaktlag som inte lyckades fälla en enda älg. Jag vet inte om man hade betalat för djuren i förskott eller inte. Men själva systemet med dessa arrendepriser måste åtgärdas.
Herr talman! John Andersson ville inte lura in mig på den sakdebatt som jag sade att vi skulle spara till ett annat tillfälle, då vi hade ett bredare underlag. Jag vill gärna ge honom en erkänsla för det, men i någon mån lockas jag in på den debatten. När jag talar om jaktarrenden gör jag det mera generellt då det gäller långsiktiga jaktarrenden— arrenden över en jaktperiod eller naturligtvis helst flera jaktår. Det ligger egentligen i sakens natur att kortsiktiga arrenden alltid blir något högre. Det klankas mycket på domänverket och sägs att domänverket skulle vara prisnormerare på jaktarrendesområdet. Beredningen kommer också att visa att det är en sanning med modifikation. Det är i stället ett annat kriterium som avgör om jaktarrenden är höga eller inte. Det finns ett direkt samband mellan de allra högsta jaktarrendena och markområdets storlek. Ett litet område, väl beläget, har av naturliga skäl ofta betalats med ett påfallande högt pris. Om jag minns rätt kommer vi att få läsa att spridningen av hektarpriset kan vara från en eller annan krona till 610 kr. per hektar. Dessa 610 kr. gäller ett extremområde, som omfattar ett fåtal hektar. Men likväl påverkar detta statistiken och debatten om de höga jaktarrendena. Sedan är det väl en annan historia, John Andersson, att domänverket utöver den vanliga jaktavgiften har särskilda fällavgifter, troféavgifter osv., vilket tillsammans gör att ett jakttillfälle kan bli utomordentligt dyrt. Låt mig till sist också på en punkt instämma med John Andersson, nämligen när det gäller att ”köpa älg på rot” och betala i förskott. Vi har nog samma uppfattning att detta inte är speciellt ägnat att gynna en god älgvård. Det blir nog gärna så, som John Andersson säger, att ivern att få valuta för den höga avgiften gör att man beträffande urvalet av djur inte är så noggrann som god älgvård skulle motivera. Vi kan med detta vara överens om att denna debatt återkommer alldeles oavsett om vi röstar med den kommunistiska reservationen eller — som jag yrkar, herr talman — med utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill anmäla att Olle Grahns interpellation 1982/83:56 om registreringsskyltarna för motorfordon på grund av utlandsresa inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med Olle Grahn om att interpellationen skall besvaras den 14 februari 1983.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig vilka åtgärder som kan komma i fråga för att underlätta för rederier med mindre fartyg att bättre konkurrera inom sjöfarten. Så sent som i juni 1982 beslöt riksdagen att svenska rederier skall få statligt ekonomiskt stöd under åren 1982-1985. Det ekonomiska stödet är särskilt förmånligt för mindre fartyg. I enlighet med regeringens förslag har riksdagen nyligen beslutat att tidigarelägga stödet för de mindre fartygen, s.k. kustsjöfartsfartyg. Jag kan också nämna att förslag om vissa ändringar av de ombordanställdas beskattningsvillkor f. n. är föremål för remissbehandling. Några ytterligare åtgärder till stöd för rederier med mindre fartyg är f. n. inte planerade.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern så mycket för svaret. Frågan är framsprungen ur oron för bl.a. den svenska kustsjöfarten. Den mycket utsatta position som den svenska kustflottan befann sig i redan förra våren har ytterligare försämrats under sommaren och hösten på grund av två av varandra oberoende händelser: den närmast totala stiltjen på fraktmarknaden under juli-september och devalveringen i början av oktober. Vill Sverige ha en egen kustflotta måste kraftfulla åtgärder sättas in — och tiden är knapp. I min fråga tog jag bl.a. upp ett enskilt exempel, nämligen de spannmålstransporter till Sovjet som vållade diskussion i höstas. Oro finns för att vi skall förlora den del av transporterna som skett på svenska kölar. Nu förefaller det som om det inte blir så många transporter som man räknat med. Jag hoppas att kommunikationsministern, om frågan blir aktuell igen, bevakar de svenska redarnas möjligheter och följer den internationella utvecklingen. Jag hoppas också att han i den mån det är möjligt i de internationella diskussionerna för fram de svenska intressena beträffande exempelvis den nyss nämnda frågan. Det kant.ex. gälla överläggningar med ryssarna om bättre lastageplatser. Det har under hösten gjorts en utredning om konkurrensen mellan sjöfart, järnväg och landsvägstransporter. Den visar att sjöfarten under lång tid förlorat marknadsandelar till järnvägen och lastbilstrafiken, med försämrad lönsamhet inom sjöfartsnäringen, minskad sysselsättning och avyttring av fartyg som följd. Vad man efterlyser från de svenska redarna är kostnadsneutralitet mellan sjö-, järnvägsoch landtransporter. Så drabbas t.ex. sjötransporterna av avgifter i hamnarna vid lastning och lossning som järnvägsoch landsvägstransporterna inte behöver besväras av. Även om detta i stort sett är en kommunal angelägenhet, vore det önskvärt att kommunikationsministern fick detta belyst och granskade eventuella möjligheter till ändringar. Detta innebär en genomgång av fyravgifter, hamnavgifter, avgifter till stuveri osv. Redareföreningen uppvaktade kommunikationsministern före jul. Man hoppades då på åtgärder i budgetpropositionen, men där finns inga. Det är nu risk för att vi får en ytterligare snedvridning. Jag anser att man med allvar måste belysa konsekvenserna av detta och följa frågorna.
Herr talman! Jag kan säga till Kerstin Ekman att när det gäller frågan om kostnadsneutralitet mellan olika transportmetoder framgår det av budgetpropositionen att vi på departementet skall undersöka om det förefinns snedhet vad beträffar kostnadsförhållandena mellan olika transportmetoder. Just denna fråga skall utvärderas och därmed vilka åtgärder man måste tillgripa. När det sedan gäller sjöfarten kan jag omnämna att det i den regionalpolitiska utredning som har tillsatts, där man har att se på fraktstödet i dess helhet, kommer att ingå uppgiften att närmare undersöka huruvida man också skall tänka sig ett sjötransportstöd. Detta sker således utifrån att man också från sjöfartens sida har framfört sådana önskemål.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag anser att de säkerhetsbestämmelser som gäller för statens järnvägar vid transport av högexplosiva varor samt av mycket giftiga ämnen genom tättbefolkade områden är tillräckliga. Säkerhetsbestämmelserna vid transport av farligt gods på järnväg bygger på internationella regler och är anpassade till svensk produktlagstiftning. Bestämmelserna följs löpande upp och kompletteras utifrån inhemska och utländska erfarenheter. För farliga godsslag finns detaljerade föreskrifter om emballering, inskränkningar i transportsättet, särskilda uppgifter i fraktsedeln, särskilda krav på transportmateriel och transportredskap, märkning av kollin och vagnar, tillåten samlastning, tömda emballage, rapportering i förväg av transport, uppställning av vagnar samt placering av vagnar i tåg. Genom reglerna skapas enligt min mening förutsättningar för säkra järnvägstransporter också genom tättbefolkade områden.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Anledningen till min fråga är ett flertal järnvägsolyckor som har ägt rum under senare tid. Den allra senaste hände i Göteborg, där ett godståg som innehöll flera vagnar med högexplosiva produkter spårade ur och där man tvingades spärra av ett stort område under bärgningen. Vi hade en olycka i Falkenbergs centrum i oktober förra året, där de urspårade godsvagnarna hamnade blott några meter från intilliggande fastigheter. Ännu allvarligare var urspårningen i Hindås i januari 1982, då en gasolvagn ramlade ner i en ravin. Under bärgningen av denna gasolvagn fick man stänga av strömförsörjningen i hela samhället, därför att man var tvungen att tömma vagnen på dess innehåll. Ingen som helst gnistbildning fick nämligen äga rum, därför att explosionsrisken var så stor. Kommunikationsministern läser nu upp de olika bestämmelser man har inom SJ. Det är klart att man har ett antal bestämmelser, men det helt avgörande är ju om de är tillräckliga. Kommunikationsministern säger i den sista meningen av svaret: ”Genom reglerna skapas enligt min mening förutsättningar för säkra järnvägstransporter också genom tättbefolkade områden.” Min fråga är om kommunikationsministern verkligen anser att de förutsättningarna är tillräckliga för säkra järnvägstransporter också genom tättbefolkade områden. Jag kan nämna att det till min stora förvåning inte är någon speciell hastighetsbegränsning för godståg som för vagnar med högexplosiva varor jämfört med för övriga godståg. En hastighetsbegränsning till 90 km gäller för alla godståg, oavsett vad de är lastade med. Men när det händer en olycka kan den lätt få katastrofala följder, med hänsyn till de oerhörda krafter som är i rörelse. Det oroar mig och många andra, som har hört av sig med anledning av de här senaste olyckorna, att godståg ändå får passera tättbefolkade samhällen med så pass höga hastigheter oavsett vad vagnarna innehåller.

Herr talman! Jag har inte kunnat finna skäl till att de nuvarande föreskrifterna för transport av farligt gods på järnväg, vilka, som jag framhöll i svaret, fortlöpande kompletteras utifrån inhemska och utländska erfarenheter, skulle vara otillräckliga. Denna bedömning gäller även utifrån de påpekanden som Hugo Hegeland här gjorde, att transporterna går genom tättbefolkade områden, och den styrks i och för sig av det förhållandet att olyckor med farligt gods under järnvägstransport hittills inte har haft så allvarliga konsekvenser. Det har varit en av anledningarna till att någon omprövning av säkerhetsföreskrifterna inte har gjorts. Jag kan också påminna om att riksdagen nyligen antog regeringens förslag till en ny lag och en ny myndighetsorganisation för transport av farligt gods. Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 1983. Samtidigt med att denna lag fastställdes inrättades en myndighet just med uppgift att bl.a. meddela föreskrifter om säkerheten. Denna nya myndighet kommer att ha mycket nära kontakter med SJ i frågor om hur farligt gods skall transporteras.

Herr talman! Det är ju glädjande att SJ under senare tid har skärpt bestämmelserna, men enligt min och även andras uppfattning är de inte tillräckliga. När det gäller uppställning av vagnar finns det visserligen regler om att en s.k. skyddsvagn skall finnas både före och efter en vagn med högsexplosiv last, men i realiteten skulle det behövas en på vardera sidan också. Då räcker det inte ens med dubbelspår. Den lösningen är alltså inte praktiskt möjlig, men man kan kompensera detta genom att dra ner hastigheten.

Hade de också vält hade en långt större katastrof med vida högre dödstal noterats. Det behövs heller ingen direkt olycka för att en kemikalietågvagn skall vara livsfarlig. — Vi har ryckt ut till vagnar som stått på rangerbangårdar i solvärmen och ”plötsligt börjat pysa så konstigt”. När vi kommit fram har vi funnit en vagn lastad med gift sprickfärdig av lust att explodera. Och hur många gånger har inte vagnar stått och läckt på bangårdar? Jag upprepar, det är obegripligt att vi ännu inte fått Den Stora Katastrofen.” Enligt min uppfattning är en möjlig förklaring, att järnvägsledningen kanske gör som regeringen — som Aftonbladet skrev häromdagen i en ledare att regeringen gör — nämligen ber till Gud.

Herr talman! Wiggo Komstedt har, med hänvisning till ett riksdagsuttalande från socialdemokraterna i samband med riksdagsbeslutet om flyttning av flygtrafiken från Bromma till Arlanda, frågat mig om socialdemokraterna har samma uppfattning i regeringsställning som i oppositionsställning och om så är fallet vad regeringen avser att vidtaga för åtgärder. I det åberopade riksdagsuttalandet framhålls betydelsen av en tillfredsställande kollektivtrafik mellan Stockholm och Arlanda. Särskilt pekas på behovet av en bättre busstrafik samt att terminalfrågan i Stockholm blir löst. När det gäller frågan om en järnvägsförbindelse till Arlanda föreslogs att regeringen snarast skulle ta fram ett underlag för ett riksdagsbeslut. Regeringens uppfattning ligger fast. En järnvägsförbindelse till Arlanda bör prövas. Möjligheterna att bygga ut förbindelsen beror delvis på hur spårtrafiken totalt sett ordnas i Stockholmsregionen. Jag har erfarit att alla berörda parter vill att förutsättningarna för tågtrafiken i Stockholmsområdet nu klarläggs och att lösningar tas fram. Regeringen har mot denna bakgrund i december 1982 tillkallat en särskild utredare med uppgift att utreda och utarbeta en överenskommelse om tågtrafiken i Stockholmsregionen. I utredningsuppdraget erinras bl.a. om önskemålet om en järnvägsförbindelse till Arlanda. Utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. När riksdagen den 17 december 1980 med knapp majoritet biföll den socialdemokratiska reservationen om en utflyttning av jettrafiken från Bromma flygplats till Arlanda, var det med ett löfte att ordna bättre och snabbare förbindelser mellan Stockholms innerstad och Arlanda flygplats. Nu har vi åtta månader kvar till flyttningen, och ännu finns det ingenting klart om de här åberopade förbindelserna. Samtidigt som flyget satsar alltmera på bekvämlighet för sina passagerare, skall tydligen problemen med att ta sig från och till flygplatsen kvarstå. Min fråga är baserad på de högtidliga deklarationer som socialdemokraterna gjorde i samband med riksdagens beslut. Det var löften till alla dem ute i landsorten som hade framfört farhågor för sina regioner och för sina län — inte bara från borgerligt håll, utan även socialdemokratiska landshövdingar i Kristianstads, Blekinge, Värmlands m.fl. län framförde sin oro. Från moderat håll varnade vi för de enorma kostnader som en spårbunden trafik skulle medföra, men detta viftades bort i debatten. Det var ingen hejd på storleken av de spenderskor som man vid det tillfället hade på socialdemokratiskt håll. Nu har vi bakom oss valet 1982, som har förändrat det hela. Nu har vi Curt Boström som ansvarig för att infria de löften som hans partivänner så högtidligt gav i oppositionsställning. Kommunikationsministern hänvisar i sitt svar till den utredning som har fått Gunnar Sträng som ansvarig. Vi har stor respekt för riksdagens äldste ledamot, men vet ju av erfarenhet att han brukar sitta ovanligt länge på sina uppdrag. Vad talet om skyndsamhet innebär vet därför inte jag. Men innan vi vet vad Gunnar Sträng har tänkt ut att regeringen skall tycka, måste någonting ske under tiden. Jag tror inte att kommunikationsministern eller någon annan ansvarig tycker att det är rimligt att tusentals personer varje dag skall stå ute i ur och skur och vänta på flygbussen, utan att veta om någon lösning är på gång. Bussen är ett bra transportmedel, och jag tror nu som tidigare att det är den bästa och framför allt den billigaste lösningen. Men förbindelserna måste göras snabbare och bekvämare. Efter det svar som jag har fått i dag, måste jag fråga kommunikationsministern: Vilka åtgärder tänker kommunikationsministern vidta nu för att det de närmaste tio åren skall skapas drägliga kommunikationer mellan innerstaden och Arlanda? Den frågan är också baserad på de socialdemokratiska reservationerna i samband med frågans tidigare behandling i kammaren.

Herr talman! Jag instämmer i Wiggo Komstedts påstående, att det nu är ungefär åtta månader kvar tills man flyttar ut till Arlanda. Men här vill jag gärna erinra om att den socialdemokratiska regeringen mycket snabbt tog sig an frågan om kollektivtrafiken i Stockholm över huvud taget. I detta ingår Arlandaförbindelserna. Vi har tidigare i våra motioner pekat på att det vore rimligt att man redan förut hade satt i gång med det här arbetet från regeringens sida. Vi kan inte annat än beklaga att all denna tid har gått utan att någonting har gjorts. Vi har således med denna åtgärd varit beredda att så snabbt som möjligt försöka få fram ett underlag för att man skall kunna ta ställning till frågan. När det gäller vad som skall göras omedelbart i vad avser förbindelserna ut till Arlanda är problemet såsom jag, som ganska flitig resenär ut till Arlanda, upplever det, att det i huvudsak är trafiken genom stadskärnan fram till Hagaterminalen som innebär ett tidshinder. Jag har vidare erfarit att man från Stockholms kommuns sida avser att vidta de åtgärder som är möjliga — nämligen när det gäller busstrafikfil OSV. Jag hoppas att det ändå skall vara möjligt att förkorta restiden ut till Arlanda. Restiden från Hagaterminalen och ut till själva flygplatsen har i varje fall jag personligen inte upplevt som något speciellt stort problem. Inte heller tror jag att man kan vidta speciellt många åtgärder för att förbättra den förbindelsen.

Herr talman! Att det inte har hänt någonting är jag den förste att beklaga. Från moderat håll har vi tidigare påtalat det här, och i trafikutskottet var vi t.o.m. beredda att gå så långt att det påbörjade arbetet i Arlanda stoppades, när man inte kunde visa upp det avtal som skulle finnas mellan staten, Stockholms kommun och landstinget. Vi är således oroliga över att ingenting har hänt. Inte heller under den tid som gått sedan vi fick ny kommunikationsminister har någonting gjorts. Jag skall be att få citera vad som står i en reservation av socialdemokraterna, vilken är fogad vid trafikutskottets betänkande i samband med behandlingen av det aktuella ärendet: ”Även enligt utskottets uppfattning är en absolut förutsättning för att linjetrafiken skall kunna flyttas över från Bromma flygplats till Arlanda att kollektivtrafikförbindelserna mellan Stockholms city och Arlanda förbättras. Riksdagen har våren 1978 uttalat att det behövs kraftfulla åtgärder för att uppnå en tillfredsställande standard för kommunikationerna mellan Stockholm och Arlanda . Detta arbete skulle med hänsyn inte minst till behovet av en snar lösning av terminalfrågan i Stockholms innerstad — bedrivas med skyndsamhet. Finanslandstingsborgarrådet Nils Hallerby, Stockholms läns landsting, och finansborgarrådet John-Olof Persson, Stockholms kommun, har i brev den 24 april 1980 till trafikutskottet meddelat att AB Storstockholms lokaltrafik har en sådan planering, att de ökade krav på kollektivförbindelser mellan Stockholms city och Arlanda, som en överflyttning av flyglinjetrafiken till Arlanda leder till, kommer att tillgodoses. Kommunen och landstinget är också beredda att tillsammans med staten medverka till att skapa förutsättningar för en förbättrad inoch utrikesterminal i centralt läge i Stockholm. På kort sikt kan med ganska enkla åtgärder de kollektiva transporterna till Arlanda göras snabbare genom att den nuvarande busstrafiken ges en smidigare utformning, innebärande att kollektivfält anläggs och Hagaterminalen stängs.” Såvitt mig är bekant är möjligen något på gång när det gäller kollektivtrafiken mellan Vanadisplan och Norrtull, men inget annat därutöver. Det är det som gör mig fundersam. I kommunikationsministerns svar kan inte något som helst löfte skönjas och inte heller något framtidshopp.

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förbättra skyltningen längs våra vägar. Enligt Marianne Karlsson har den skyltning längs riksoch länsvägarna som utvisar avstånd till olika orter under senare år blivit bristfällig. Föreskrifter för vägvisning meddelas av trafiksäkerhetsverket med utgångspunkt i vägmärkesförordningen . I sina föreskrifter för den allmänna vägvisningen har trafiksäkerhetsverket angett bl.a. var skyltar bör sättas upp och till vilken typ av orter vägvisning bör ske. Föreskrifterna grundas bl.a. på principen att en långväga trafikant inte skall behöva använda karta annat än i början och i slutet av sin resa. En annan nog så viktig grundtanke är att utmärkningen skall vara enhetlig och enkel. De nuvarande principerna för vägvisning har varit oförändrade sedan början av 1960 talet. Vägvisningen vid våra riksoch länsvägar sköts av vägverket. För arbetet med vägvisningen har vägverket utarbetat en vägvisningsplan. Denna plan bygger på trafiksäkerhetsverkets föreskrifter. Vägverket överväger att utöka skyltningen något vid den revision av planen som skall göras i år. Lokaliseringsmärken av olika slag — pilar, ortnamnsskyltar, avståndsskyltar — har till uppgift att hjälpa trafikanterna att orientera sig. Jag håller med Marianne Karlsson om att detta är en viktig uppgift. Trafikanternas förmåga att uppfatta skyltar är emellertid begränsad. Av trafiksäkerhetsskäl är det därför viktigt att antalet skyltar kan hållas nere, liksom att skyltarna inte innehåller för mycket text. Detta är också väsentligt av kostnadsskäl. Jag anser att den vägvisning vi nu har vid riksoch länsvägarna väl fullgör sin uppgift. Jag ser därför ingen anledning att vidta några åtgärder för att förändra principerna för vägvisningen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, även om det inte var så värst positivt. Anledningen till min fråga är att jag under senare år har funnit vägskyltningen mycket förvånande. Ett tag var man benägen att tro att det skulle stå Rom på alla skyltar i vårt land, för alla vägar lär ju bära till Rom. Men så helt plötsligt började skyltningen utföras på ett nytt sätt, och det kom in en mängd byanamn i stället. Jag menar nog att någonting mitt emellan skulle vara det allra bästa, och när jag på senare tid har resonerat mycket med mina kolleger här i riksdagen, har jag funnit att många har samma uppfattning som jag. Det som kom mig att reagera var när vår köpmannaförening i Skänninge förra våren kontaktade vägverket för att försöka få en skylt med namnet Skänninge vid avfarten från E 4-an vid Mantorp. Där står endast angivet Vadstena, och det kan anses vara en slutort på denna väg, men när man far till Vadstena passerar man alltså Skänninge. Skänninge är en urgammal stad med långa traditioner och många sevärdheter, och den besöks av ett stort antal människor. Första torsdagen i augusti månad varje år har vi dessutom Skänninge marknad, som besöks av 80 000 till 100 000 människor. De besökande kommer från olika delar av vårt land och måste finna det mycket märkligt att det inte finns en enda skylt med namnet Skänninge vid avfarten från E 4 när man kommer norrifrån, från Stockholmshållet. Jag har ett annat exempel på det motsatta förhållandet. När man åker från Motala mot Skänninge, en mindre väg över Fågelsta, finns det mitt emellan orterna en skylt med namnet Lagmansberga. Eftersom jag själv är lagmansbergabo är jag mycket stolt över att det står Lagmansberga på skylten, men det är till ingen nytta för dem som åker på vägen, för de flesta skall till Skänninge. Det vore alltså bättre att det stod Skänninge på skylten. Det är svårt att stå och prata om detta här i kammaren, och man kan ha olika uppfattningar om antalet skyltar och hur skyltningen skall göras. Men de flesta trafikanter på våra vägar skall till varken Helsingborg, Stockholm eller Sundsvall, utan de skall förmodligen ta av från exempelvis E 4-an och åka till en mindre ort. Därför anser jag att det vid avfarterna bör finnas skyltar med namn på de tätorter som är så pass stora som Skänninge. Det är också viktigt att vi behåller våra ortnamn och gärna präntar in dem i minnet. Man behöver inte göra några nya tavlor utan endast sätta nya skyltar på de tavlor som redan finns i de flesta av de fall som jag talar om. Jag måste säga att jag tycker det var tråkigt att kommunikationsministern inte vill se över den här frågan. Anser kommunikationsministern verkligen att vi skall utesluta så pass stora orter som Skänninge från att finnas med på skyltarna vid avfarterna från E 4? Det står också i svaret att man inte skall behöva karta någon gång under sin resa. Men så blir fallet som det är nu. Anser inte kommunikationsministern att det kan innebära en olycksrisk att man måste stanna vid avfarten från E 4 för att hitta Skänninge? Man måste nämligen titta på en karta.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte ta ställning till om det är speciellt angeläget att Skänninge finns med i vägvisningen på det sätt som Marianne Karlsson här angav. Ett av skälen till att skyltningen begränsas är trafiksäkerhetsskäl. Jag är övertygad om att många av oss har varit med om att kunna notera alltför många skyltar utefter vägarna som har irriterat så att man kan utgå ifrån att de innebär en trafiksäkerhetsrisk. Om man är tvungen att läsa kartan för att lokalisera sig och stanna upp på vägen kan det givetvis utgöra ett problem. Men min bedömning är den som jag har angivit i mitt svar, att jag inte ser något skäl för en omprövning. Vi får väl också se vad vägverket utifrån sin revision kan komma fram med i den här frågan.
Herr talman! Jag nämnde Skänninge för att ge en anvisning om hur det är i vårt område, men skyltningen är lika underlig i hela landet. Under lunchen i dag fick jag reda på att det också utanför Stockholm finns många underliga skyltar. Jag tycker därför att det verkligen behövs en översyn. Enligt min mening kan bilisterna bli minst lika irriterade av att det inte finns någon skylt med anvisning om den ort de är på väg till som av att det förekommer någon skylt för mycket. Jag har också den uppfattningen att om man skall köra till en plats och namnet på den finns på en skylt med kanske fem sex namn, så uppmärksammar man lätt just namnet på den ort man söker. Jag tror att kommunikationsministern överdriver när han talar om bilisternas dåliga förmåga att uppfatta skyltar.

Herr talman! Bo Arvidson har frågat mig om AMU-verksamheten i Furulund kommer att vara kvar och i så fall i vilken omfattning. Som Bo Arvidson själv nämner i sin fråga ligger ärendet hos arbetsmarknadsstyrelsen. Ansvaret för lokaliseringen och omfattningen av arbetsmarknadsutbildning vilar på arbetsmarknadsstyrelsen, medan genomförandet av utbildningen, i vilket bl.a. ingår anskaffning av lokaler, sköts av skolöverstyrelsen. Jag anser det dock väsentligt att resurserna för arbetsmarknadsutbildning i Malmöhus län kan utökas och förläggas så att de kan utnyttjas effektivt. Statistiken visar att arbetsmarknadsutbildningen i dag inte används i lika hög grad i Malmöhus län som genomsnittligt i riket, trots att beläggningen vid centren f. n. är hög. Regeringen har i årets budgetproposition inom anslaget för arbetsmarknadsutbildning beräknat en medelsram för AMU:s lokalkostnader. I denna ram finns även utrymme för vissa lokalinvesteringar. Om AMU-centret skall ligga kvar i Furulund eller flyttas närmare Malmö är dock en fråga för de berörda myndigheterna att avgöra.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Frågan om AMU-verksamheten i Malmöhus län är viktig, inte minst i rådande arbetsmarknadsläge. I länet var i december 1982 3,8 20 arbetslösa i åldern 16-64 år mot 3,1 26 för hela riket. Malmöhus län har i förhållande till andra storstadslän också en låg volym AMU. Jag noterade med tillfredsställelse att arbetsmarknadsministern sade att hon ansåg detta vara viktigt att ta hänsyn till och att kapaciteten för AMU kan utökas. Under de senaste nio åren har många utredningar gjorts angående främst lokalfrågorna i Malmö men även om framtiden för AMU-centret i Furulund. 1979 startade man en utredning om behovet av AMU inför 1980 och 1990-talen. Utredningen kom fram till att det behövs två AMU-centrer i Malmö och att Furulund skulle läggas ner i slutet på 1980-talet. I juni 1982 tillsatte arbetsmarknadsstyrelsen en arbetsgrupp, och det är förslaget från den som närmast är aktuellt. När det gäller den framtida verksamheten i Furulund och naturligtvis också i Malmö är två faktorer enligt min mening viktiga. AMU-verksamheten skall först och främst bedrivas där den behövs. I dag finns det 551 utbildningsplatser i Furulund. Ungefär en tredjedel av eleverna kommer från Malmö, och resten från andra delar av länet. Enligt det senaste förslaget skall Furulund få 223-293 platser. Det är vidare viktigt att AMU-verksamheten organiseras så att den kan bedrivas till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Det gäller såväl kostnaderna för lokaler som de samhälleliga kostnaderna i övrigt. Jag är inte helt övertygad om att man får billigare lokaler vid en stor nybyggnation i Malmö jämfört med vad som är fallet med lokalerna i Furulund. Detta gäller även när hänsyn tas till vissa upprustningsbehov där. För kommunen och för de anställda är det viktigt att man får klarhet i frågan om framtiden för AMU-centret i Furulund. Jag vill därför ställa ytterligare en fråga till arbetsmarknadsministern: Delar arbetsmarknadsministern min uppfattning att man vid organiserandet av dettas framtida verksamhet bör ta största möjliga hänsyn till de totala samhällsekonomiska kostnaderna?
Herr talman! Ja, det är viktigt att man tar hänsyn till de totala samhällsekonomiska kostnaderna. Jag förutsätter att man när de ansvariga myndigheterna gör sin planering och bedömning också tar sådana hänsyn. Bakgrunden till att länsarbetshnämnden i Malmöhus län har sett över arbetsmarknadsutbildningen är just det som jag påpekat och som också frågeställaren tog upp, nämligen att man faktiskt i detta län jämfört med landet i övrigt har en ganska låg nivå när det gäller AMU-verksamheten. Därför behövs alltså en förstärkning. Man måste då naturligtvis fundera över hur den effektivaste möjliga arbetsmarknadsutbildningsverksamheten skall kunna åstadkommas. De lokaler som nu finns i Furulund — gamla fabrikslokaler — är billiga. Men enligt uppgift går de kanske inte att utnyttja på för arbetsmarknadsutbildningen bästa möjliga sätt. Vi diskuterar ju allmänt inom arbetsmarknadsutbildningen möjligheter till förbättringar på olika sätt, och bl.a. har frågan om saxning kommit. Såvitt jag förstår har man bl.a. i Furulund haft vissa svårigheter med att få lokalerna att fungera på ett effektivt sätt. Vid bedömningen av kostnaderna måste man också ta hänsyn till hur lokalerna kan utnyttjas. Det tillhör dock inte mina uppgifter som statsråd att avgöra hur AMU-verksamheten i Malmöhus län lokalmässigt skall bedrivas. Det är de inblandade myndigheterna som skall avgöra den saken. De resonemang som hittills förts innebär att det fordonstekniska blocket i dess helhet skall ligga kvar i Furulund.

Herr talman! Skolöverstyrelsen håller nu såvitt jag förstår på att resonera om ett lokalprogram för arbetsmarknadsutbildningen i länet. Om det blir fråga om nybyggnad eller liknande går ärendet vidare till byggnadsstyrelsen. Det är i dag omöjligt att ange någon tidpunkt för när dessa diskussioner kommer att vara avslutade.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig vad de i budgetpropositionen angivna patientdatabaserna är för något, vilka slag av uppgifter de skall innehålla, hur de skall upprättas och vilken sekretess som skall gälla för dem. nen om socialstyrelsens uppgifter och organisation m.m. Av propositionen framgår att landstingen bör inrätta s.k. patientdatabaser. Dessa skall även vara tillgängliga för forskning. Uppgifterna avser sådana förhållanden som födelsedatum, kön, bostadsort, diagnos, operationer m.m. Patientuppgifter i landstingens databaser åtnjuter samma sekretesskydd som patientuppgifter i journaler m.m. Ca 90 70 av patienterna i den slutna kroppssjukvården omfattas redan av en liknande registrering. Behovet av patientuppgifter som kan bearbetas har ökat genom att landstingen fr.o.m. den 1 januari i år har fått ett vidgat ansvar för befolkningens hälsa. Skadeoch sjukdomsförebyggande åtgärder kan vidtas såväl inom hälsooch sjukvården som inom andra samhällssektorer, om den information som finns registrerad i sjukvården om risker i människornas livsmiljö bearbetas och utnyttjas. Även centralt behövs ett underlag för planering och uppföljning av verksamheten inom hälsooch sjukvården. I propositionen om socialstyrelsen föreslås att en central planeringsdatabas skall inrättas. Alla för detta dataregister erforderliga uppgifter om patienterna bör enligt propositionen kunna hämtas från landstingens databaser. Dessa uppgifter i planeringsdatabasen skall endast kunna hänföras till grupper av individer. Socialsektorns statistikdelegation, som består av representanter för datainspektionen, socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, statistiska centralbyrån, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet, har i en rapport till socialstyrelsen, som överlämnats till socialdepartementet, rekommenderat ett minimiinnehåll i landstingens patientdatabaser. Denna fråga är f. n. föremål för överläggningar mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet.

Herr talman! Tillåt mig att tacka statsrådet Sigurdsen för hennes vänlighet att besvara min fråga och ge mig upplysningar, som jag kanske borde ha känt till och reagerat på tidigare. Orsaken till att jag grep till om icke svärdet så pennan när jag under socialhuvudtiteln läste att landstingen upprättar patientdatabaser med uppgifter om hälsotillstånd, sjukdom, vård etc., är naturligtvis att jag är livrädd för persondatabaser i allmänhet och patientdatabaser i synnerhet — alldeles särskilt om dessa anförtros åt landstingen och inte åt sjukhusen och sjukvårdsinstitutionerna. Det finns tyvärr mycket i propositioner och betänkanden från andra utskott än dem man själv arbetar i som undgår även flitiga läsare av riksdagstryck. De här uppgifterna är alltså för mig nya och oroväckande. Känslan för andra människors integritet, särskilt de svagas, hjälplösas och till andras omsorger utlämnades, är stark inom sjukvården och skall vara stark. Men med datorer med papperssjok eller bildskärmar — som vem som helst kan titta över axeln på — riskerar man att prisge denna integritet och möjliggöra att tystnadsplikten bryts, ty världen vet vad trenne veta. Jag var för några år sedan med när en dataexpert i en föreläsningssal glömde ett antal datasjok med namnen på en väntelista på abortsökande. Inom andra verksamhetsområden är denna känsla för andra människors integritet oftast svagare, vilket det här exemplet visar. Svagast är den bland administratörer och massmedia, och jag är mer oroad av att det är landstingen som huvudmän än om det skulle ha varit de sjukvårdande institutionerna i det här sammanhanget. Statsrådet Sigurdsen nämnde också forskningen på de här databaserna. Jag finner i svaret att socialstyrelsens databas endast skall innehålla grupper av individer. Det är gott och väl. Men de andra är alltså individspecifika. Det står i statistikutredningen — den gula bok till vilken statsrådet uppenbarligen refererar — att ad hoc-uttag från dem skall kunna göras t.ex. för forskning. Man frågar sig: Till vad annat än till forskning? Jag har en vädjan till statsrådet Sigurdsen. Jag har varit läkare i över 40 år i skilda befattningar inom sjukvården.

Jag har motionerat om detta i år igen, och kanske det går bättre nu. — Debatten kring BT Kemi förefaller att ha givit stoff för reflexioner i den riktningen. Lokala förändringar kan maskeras om man buntar samman för många uppgifter så att man får för stora material. Jag skulle därför vilja sluta med att fråga statsrådet Sigurdsen om hon kan tänka sig att, med större grundlighet än vad socialutskottet tidigare givit bevis på, överväga frågan om återinförande av kommenterade årsberättelser.
Herr talman! Det är klart att riksdagsledamöterna, även om de är flitiga läsare, inte kan observera allt i riksdagstrycket. Jag har ändå den uppfattningen att Gunnar Biörck i Värmdö är en av de allra flitigaste läsarna. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om individrelaterade patientdatabaser. För min del anser jag att det är viktigt att vi har sådana. Då kan vi forska om olika faktorer som kan påverka vår hälsa, bl.a. genom brister i arbetsmiljön. Vi kan studera dödlighet och sjuklighet för olika befolkningsgrupper. Studier i våra nordiska grannländer visar t.ex. att dödligheten i tumörsjukdomar är omkring 75 26 högre bland manliga arbetare utan yrkesutbildning än bland högre tjänstemän, akademiker och likställda. Vissa kommuner har högre sjukdomsfallsfrekvens än andra. Sådana uppgifter kan användas vid planeringen av förebyggande åtgärder och vårdresurser. Jag är av den uppfattningen att den epidemiologiska forskningen kommer att tillmätas en allt större betydelse.

Herr talman! Vad statsrådet Sigurdsen nu sade om individrelaterade databaser kan jag i och för sig hålla med om, under förutsättning att de handhas, icke av ”landstingen” utan av personal som är direkt sjukvårdsanknuten. Det är där gränsen går mellan dem som har känsla för integritet och dem som icke har känsla för integritet. Samtidigt vill jag påpeka att det inte är säkert att man kommer åt brister i arbetsmiljön genom databaser som gäller hela landstingsområden. Jag kan inte gå in på det i detalj — jag kan inte ärendet tillräckligt väl för det — men det verkar som om BT Kemi-fallet visar att man måste ha mindre områden än ett helt landstingsområde som bas för att det skall framgå om någon viss industri är särskilt miljöfarlig. Så till vida är jag alltså överens med statsrådet Sigurdsen. Vad beträffar frågan om årsberättelserna vädjar jag till statsrådet Sigurdsen att tänka om. Frågan kom kanske litet plötsligt, och jag tror att det skulle vara skäl att tänka om på den här punkten. En sjukvårdsinrättning är i viss bemärkelse ett företag. Alla svenska företag gör årsberättelser. De ser efter vad de har haft för sig under året, vad resultatet blivit och vad de kan dra för slutsatser i olika riktningar. Detta gjorde vi förr alltid på sjukhusklinikerna. Där gjorde man då just epidemiologiska upptäckter.

Herr talman! I regel är patientdatabaserna placerade på våra sjukvårdsinrättningar, och de skall naturligtvis primärt användas inom sjukvården, men de kan alltså också få andra användningsområden. Sedan måste jag till Gunnar Biörck i Värmdö säga att jag inte, som han, är livrädd för landstingen. Vi är ändå överens om att det är landstingen, sjukvårdshuvudmännen, som har ansvar för den direkta verksamheten.
Herr talman! Jag har möjligen uttryckt mig något okoncist om jag har sagt att jag var livrädd för landstingen. Det är jag inte; jag är livrädd för att de är huvudmän för databaserna. Jag anser att det skall vara en medicinsk person inom landstingen som skall vara huvudman för en patientdatabas.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig när förvaltningsutredningen och tjänsteansvarskommittén avses skola överlämna sina slutbetänkanden. Beträffande förvaltningsutredningen — som tillhör civilministerns ansvarsområde — har jag inhämtat att arbetet beräknas vara avslutat under innevarande halvår. Med tjänsteansvarskommitténs ordförande har jag träffat den överenskommelsen att kommittén skall avlämna sitt betänkande under april i år och att eventuellt återstående följdlagstiftningsfrågor kan redovisas i annan ordning genom ordförandens försorg.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för det korta, klara och koncisa svaret. Får jag bara tillägga att orsaken till min fråga var, som framgår av hänvisningen, en önskan att få någonting gjort här i riksdagen. Kanske det beror på att jag är litet otålig av mig, men jag har viss sympati för Churchills uppmaning till sina ministrar: Action this day! Som motionär slår man ofta sin panna blodig mot befintliga eller ännu inte tillsatta utredningar. När det gäller ett av mina favoritämnen, nämligen riksdagens kontrollmakt, som faktiskt är angiven i regeringsformen 1 kap. 4§, har dessa utredningar länge stått i vägen som en ursäkt för att ingenting företa sig. En utredning som jag gjorde i en motion förra året, där jag såg tillbaka på vad en annan framstående socialdemokratisk statsman, Fredrik Vilhelm Thorsson, hade haft för sig, visade att han i november 1922, då det fanns 162 utredningar, upplöste 70, gav 47 en respit på ett halvår och lät 19 bli vilande. Bara 26 fick fortsätta utan tidsbegränsning. De tendenser i den här riktningen som den nya regeringen har ådagalagt är på allt sätt berömvärda, och jag hoppas att ni fortsätter i den riktningen. Jag har inte mycket att tillägga. Jag hoppas att de realistiska uppgifter som justitieministern har lämnat kommer att stå sig. Jag litar på att justitieministern ingriper, om de inte står sig. Får jag komma med en följdfråga som bottnar i min egen okunnighet? Det finns någonting som heter förvaltningsrättsutredningen också. Jag vet inte riktigt vad den har för sig. Jag har inte frågat om detta, så jag kan inte begära att justitieministern skall svara på det. Den utredningen har hållit på i 4 år, och en genomsnittlig svensk kommitté håller inte på mer än 3,6 år — det har jag räknat ut. Jag vet inte om justitieministern är i stånd att ge mig någon ytterligare upplysning om huruvida denna kommitté kan ha någon betydelse för frågan om utredningen av riksdagens kontrollmakt.
Herr talman! Regeringen gjorde under hösten en genomgång av samtliga kommittéer. Den resulterade i att bl.a. de här två utredningarna fick besked om att de skulle skynda på. Det finns alltså angivet en tidsfrist för dessa utredningar. Jag skall verkligen göra vad på mig ankommer för att se till att tidsfristen hålls. Förvaltningsrättskommittén fick ett föreläggande av samma slag. Jag erinrar mig inte nu precis den tidpunkt som därvid angavs, men den var näraliggande den tidpunkt som angavs för de båda andra utredningarna.
Herr talman! Hövligheten kräver att jag tackar även för detta svar.

Herr talman! Per Unckel har ställt följande två frågor till mig: Är statsrådet beredd att låta samma regler i fråga om t.ex. etableringsfrihet gälla för kabel-TV som i dag enligt tryckfrihetsförordningen gäller för tidningar och böcker? Om statsrådet, såsom det förefaller av gjorda uttalanden, avvisar en sådan förstärkning av yttrandefriheten; vilken är i så fall den ur yttrandefrihetssynpunkt principiella skillnaden mellan tidningar och böcker å ena sidan och kabel-TV å den andra? Yttrandefrihetsutredningen , där Per Unckel är ledamot, skall enligt sina direktiv söka få till stånd en grundlagsreglering av yttrandefriheten i olika massmedier efter mönster av tryckfrihetsförordningen. Enligt direktiven är en naturlig utgångspunkt för utredningen att sträva efter en enhetlig utformning av grundlagsskyddet, framför allt beträffande de grundläggande principerna. De olika mediernas särskilda karaktär kan emellertid komma att nödvändiggöra en särreglering på vissa punkter. Enligt de uppgifter jag har fått räknar utredningen med att avge sitt huvudbetänkande under senare delen av år 1983. Frågor om kabel-TV behandlas också av den nyligen tillsatta massmediekommittén , som enligt sina nuvarande direktiv skall behandla vissa frågor om utnyttjande av kabelsystem för överföring av TV-program. En fråga gäller om program från Sveriges Radio-koncernens företag alltid skall distribueras. En annan är hur kanalutrymmet skall fördelas, om anspråken är större än det tillgängliga utrymmet. I direktiven uppmärksammas vidare frågan huruvida ägaren till ett kabelnät skall ha rätt att hindra viss programdistribution över nätet och att själv bedriva programverksamhet. Jag har för avsikt att inom kort återkomma till regeringen med förslag till nya direktiv för kommittén. Jag har givetvis inga principiella invändningar mot att yttrandefrihetsfrågorna i olika massmedier regleras i grundlag. Innehållet i dessa regler får självfallet anpassas till de olika mediernas särskilda karaktär. Regeringen kommer att ta ställning till dessa frågor efter det att de berörda utredningarna har avgivit betänkanden. Frågan om etablering av kabel-TV-nät har diskuterats mycket internationellt, bl.a. i Norge och Storbritannien. I inget av dessa länder har man ansett sig kunna medge en helt fri etableringsrätt för kabel-TV. Skälen till detta är dels att man vill garantera att kabelnäten får en tillräcklig kapacitet, att linjedragningen blir rationell och att olika nät kan kopplas samman, dels synpunkter på nätens användning. Jag kan här peka på behovet av att slå vakt om den nationella kulturen och att säkra tillgång till kabel-TV-mediet för olika användare. För Sveriges del kan jag särskilt peka på behovet av att behandla frågan om reklam på samma sätt för olika former av radiooch televisionsprogram.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Av tryckfrihetsförordningens allra första kapitel framgår att vi här i Sverige har rätt att utan hinder av det allmänna utge tryckt skrift. Det är den grundläggande etableringsfrihetsregeln som anges där. Det förefaller emellertid som om kulturministern under de senaste månaderna har anlagt en annan syn i fråga om de nya medierna. Tryckfrihetens grundprincip — alltså den att det är vars och ens rätt att fritt utnyttja det fria ordet i tryckt skrift — tycks inte gälla t.ex. kabel-TV. I stället har kulturministern hänvisat till kulturhänsyn i vidaste bemärkelse, en hänvisning bakom vilken förefaller kunna dölja sig någonting helt annat än det som tryckfriheten baseras på. Statligt förmynderi, som är främmande för opinionsbildningen i ett fritt och öppet samhälle som vårt, tycks av kulturministerns uttalande kunna få fritt utlopp i fråga om de nya medierna. Därför, herr talman, har jag bett kulturministern att göra en yttrandefrihetsjämförelse mellan tidningar och kabel-TV. I sitt svar nu hänvisar statsrådet Göransson till yttrandefrihetsutredningen, vars uppgift det är att vidga tryckfriheten också till andra medier. Statsrådet hänvisar till att man härvid självfallet måste ta hänsyn till olika mediers karaktär. Detta är självklart. Alla medier kan inte i alla detaljer behandlas precis lika ens i grundlag. Men en yttrandefrihetslagstiftning på tryckfrihetens grund kan aldrig sväva på målet i fråga om den grundläggande etableringsfrihetsregeln, för då har en sådan lagstiftning inget värde. Statsrådet Göransson svävar nu på målet just i fråga om etableringsfriheten. Han talar om att man måste ha rationell linjedragning av kabel TV-näten, och han hänvisar återigen till de kulturella hänsyn som nu tydligen skall vara styrande för de tillåtlighetsregler han är beredd att sanktionera för de nya medierna. Då frågar man sig: Är statsrådet Göransson beredd att i fråga om tidningar och böcker anlägga motsvarande kulturella synpunkter? Skall man uppfatta det svar han nu ger i fråga om kabel-TV som en första början att påverka också andra medier? Jag återkommer därför, herr talman, till min ursprungliga fråga som statsrådet avstod från att besvara, nämligen: Vilken är i yttrandefrihetsrättslig mening skillnaden mellan tidningar å ena sidan och kabel-TV å den andra? Några tekniska hinder för att medge etableringsfrihet i fråga om kabel-TV existerar, som statsrådet väl vet, över huvud taget icke.

Herr talman! Låt mig först ta upp det resonemang som Per Unckel för om de kulturhänsyn som jag har hänvisat till när jag har diskuterat kabel-TV och andra mediafrågor. Det har rört de hänsyn som vi måste ta till etablerade och existerande kulturformer, som kan ha svårt att hävda sig i en ny mediasituation. Det är för att garantera deras möjligheter att finnas till som vi har anledning att göra insatser över en statlig kulturpolitik. Detta har ingenting med ett statligt förmynderskap att göra. I sin fråga har Per Unckel sagt följande: Är statsrådet beredd att låta samma regler i fråga om etableringsfrihet gälla för kabel-TV som enligt tryckfrihetsförordningen gäller för tidningar och böcker? Jag har i mitt svar refererat till att exakt samma regler kanske inte kan gälla och refererat till att man, när man har etablerat kabel-TV-nät bl.a. i Norge och Storbritannien, inte i något av de länderna har ansett sig kunna medge en helt fri etbleringsrätt. Det är faktiskt skillnad på tidningar och böcker å ena sidan och kabel-TV å den andra. I princip är det ju möjligt att ge ut ett obegränsat antal böcker och tidningar, som åtminstone teoretiskt kan nå läsarna. Principen om etableringsfriheten är då möjlig att upprätthålla, därför att det förhållandet att en utnyttjar sin frihet inte leder till en inskränkning i den andras möjlighet att utnyttja samma frihet. För kabel-TV är läget annorlunda. Kabelnäten är fasta installationer. Om en fastighet är ansluten till ett kabelnät, måste den kabel-TV som skall sändas till fastigheten gå över det nätet. Den som bestämmer över vad som får förmedlas över kabelnäten får alltså monopol över vad som kan sägas och mottas i kabel-TV. Det är alldeles uppenbart att det måste finnas regler för hur en sådan monopolställning får utnyttjas. Jag ser inte detta som ett ingrepp i yttrandefriheten.

Herr talman! Det förefaller av statsrådets andra svar som om statsrådet och jag har något olika infallsvinklar i synen på de nya medierna. Statsrådet verkar omfatta den traditionella socialdemokratiska ståndpunkt som ser de nya medierna först och främst som ett bekymmer, medan jag ser dem först och främst som en ny möjlighet att vidga öppenheten i det svenska samhället. Statsrådet vill slå vakt om de kulturella värdena. Det vill också jag. Jag vill föra en kulturpolitik som gör att det omistliga i vårt samhälle kan föras vidare till kommande generationer och bli till gagn och nytta för människorna. Men — och det är ett viktigt men — dessa hänsyn får aldrig någonsin motivera ingrepp i den etableringsfrihet på vilken hela det fria och öppna samhället ytterst bygger. Man kan aldrig motivera inskränkningar i etableringsfriheten med hänvisning till kulturen. Statsrådets andra argument är en hänvisning till andra länder. Statsrådet kan emellertid inte vara okunnig om det enkla faktum att gamla kabelnät faktiskt innebar tekniska begränsningar i fråga om möjligheterna att klara den fulla etableringsfriheten. Det gick helt enkelt inte att sända hur mycket som helst på de gamla kablarna. Men med den nya tekniken — och det är detta som föranleder min fråga — så faller dessa tekniska begränsningar. Nu är de tekniska möjligheterna för oss öppna för att låta alla utnyttja kabel-TV. Då blir frågan till statsrådet: Är statsrådet beredd medverka till att vi också legalt får en chans att dra nytta av de tekniska landvinningarna? Jag är väl medveten om att det återstår problem i regleringshänseende. Men eftersom de tekniska möjligheterna nu finns och eftersom vi lagstiftningsvägen har möjlighet att garantera att alla får tillgång till kabel-TV:s möjligheter, är statsrådet beredd att medverka till att en sådan lagstiftning kommer till stånd, eller sällar han sig till dem som alltjämt ser detta som ett bekymmer som man helst av allt vill springa bort ifrån?
Herr talman! Jag ser inte nya medier som ett bekymmer, alldeles bestämt inte! Men jag betraktar inte de nya tekniska medierna som tidningar eller böcker. Om man gör det tror jag att man ställer till bekymmer både för sig själv och för dem som behöver yttrandefriheten. Faktum är att de tekniska medierna — såsom vi ser dem och diskuterar dem nu-—inte är jämförliga med tidningarna. Det som nu är möjligt är att till olika hushåll etablera en kabel över vilken olika budskap kan sändas. Skall man göra jämförelser med tidningsområdet är det ungefär som om man kunde förse varje hushåll med en enda tidning. Vi skall alltså se till att vi har maximal yttrandefrihet inom den enda kabeln. När det gäller rätten att ge ut den ”tidning” som skulle ha monopol, måste vi ändå ha litet is i magen och inte med drömska formuleringar skapa bekymmer för dem som har behov av yttrandefriheten.
Herr talman! Nu låter statsrådet som ett gammalt eko från den tid då man debatterade huruvida boktryckarkonsten skulle tas i det fria och öppna samhällets tjänst. Jag är orolig för den typen av argumentering. Faktum kvarstår att det i dag finns tekniska möjligheter för att medge etableringsfrihet för kabel-TV. Det finns alltså möjligheter att låta alla och envar få del av denna teknik. Det finns möjlighet att lagstiftningsvägen förebygga monopolisering. Min fråga till statsrådet är: Är statsrådet beredd att medverka till att människorna får möjlighet att utnyttja de chanser som tekniken har öppnat?
Herr talman! Jag kan med glädje anteckna att Per Unckel nu delar min uppfattning att man med lagstiftning har möjlighet att reglera detta område. Det tycker jag vi skall göra, men man bör inte göra det från utgångspunkten att kabel-TV är detsamma som tidningar.
Herr talman! Hela min debatt här har utgått ifrån att jag vill ha statsrådets medverkan till att lagstiftningsvägen slå fast den etableringsfrihet som vi redan har för det tryckta ordet. Är statsrådet beredd medverka till detta?

Herr talman! Anders Björck har frågat mig om regeringen avser att ge den aviserade utredningen om samverkansfrågor inom pressen och annonsbladens inverkan på tidningsutgivningen en parlamentarisk sammansättning i enlighet med vad som tidigare varit praxis när det gäller pressutredningar. Med hänsyn till dagspressens betydelse i den demokratiska processen är det enligt min mening viktigt med ett långtgående politiskt samförstånd i frågor som berör statens presstödjande åtgärder. Detta har sedan länge varit en uttalad strävan från statsmakternas sida. Ändringar i det statliga presstödet har därför i allmänhet föregåtts av noggrant utredningsarbete, oftast inom parlamentariska utredningar. Förfaringssättet har emellertid alltid varit förenat med mer eller mindre genomgripande förändringar av stödsystemet i stort. Både 1972 och 1978 års pressutredningar har behandlat de bärande principerna i utformningen av det statliga presstödet. Frågor som ligger inom ramen för fastlagda och allmänt erkända huvudprinciper har däremot kunnat behandlas på annat sätt. Frågorna om annonsbladsutgivning och ökad teknisk samverkan inom dagspressen har diskuterats i många år. Det råder sedan länge en utbredd politisk enighet om att annonsbladsutgivningen utgör ett särskilt problem för dagspressen. Likaså har statsmakterna, oavsett den politiska sammansättningen, i tio års tid framhållit behovet av ökad samverkan för att begränsa kostnadsökningarna inom branschen. De' regler som f. n. gäller i fråga om samverkan har formulerats av olika regeringar, men utifrån samma grundläggande inställning. Den nu aktuella utredningen skall behandla och vidareutveckla vissa aspekter av presstödet inom ramen för principer som har en bred politisk förankring. Jag vill i sammanhanget påpeka att den förra regeringen i sina direktiv till en utredning om annonsbladen och dagspressen godkände att uppdraget skulle ges åt en särskild utredare. Mot denna bakgrund och med hänsyn till regeringens önskan att så snart som möjligt kunna ta ställning till eventuella förslag anser jag det mindre befogat att tillkalla en parlamentarisk utredning för att undersöka nämnda frågor. Det är enligt min mening lämpligt att uppdraget anförtros åt en särskild utredare.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag vill emellertid inte underlåta att göra klart att jag tycker att det är ett riktigt dåligt svar som herr Göransson här har lämnat. Och vad mera är: Det är ett svar som är direkt ägnat att motverka det syfte som regeringen säger sig ha, nämligen att få fram en ökad samverkan mellan olika tidningsföretag. Det finns i dag en lång rad problem på det här området, men det handlar alltså om samverkan mellan fria och enskilda företag, där de har möjligheter att säga ja eller nej. Det har alltid, herr talman, ansetts rimligt att vi utreder den här typen av frågor i parlamentariskt sammansatta utredningar. Så har det alltid varit tidigare. Det är också alldeles självklart att presstödsnämnden är parlamentariskt sammansatt, och det är också att notera att det från oppositionens sida, när vi diskuterade den här frågan den 17 december förra året här i kammaren, gjordes mycket, mycket klara uttalanden — liksom i resverationerna — om att vi vill ha en medverkan, vi ville kunna få vara med i det här sammanhanget. Nu bryter regeringen, herr talman, den här principen. Den press man vill ha medi samverkan, den press som framför allt är stabil och stark och icke belastar statskassan och budgetunderskottet och mycket annat, skall inte genom sina representanter eller genom borgerliga partier, som ju står en del av den här pressen nära, få vara med och utreda. Tror verkligen statsrådet Göransson att det med den attityden kommer att finnas någon särskilt stor vilja under den närmaste tiden att samverka? Jag är övertygad om att så icke kommer att vara fallet. Jag är också övertygad om att efter det svar som herr Göransson nu har lämnat på regeringens vägnar, så kommer vissa samverkansprojekt icke att bli verklighet. Jag förstår de tidningar som nu, efter det här svaret, kommer att resonera på det sättet, och jag vet, herr talman, att de kommer att resonera så. Jag förstår att de säger, att när vi inte ens får vara med och utreda frågan om samverkan, hur skall vi då kunna gå in i samverkansdiskussioner? Herr talman! Det är bara att konstatera att den där utsträckta handen, som det har talats så mycket om från socialdemokratiskt håll, inte ens sträcker sig till frågan om att vi skall få vara med och utreda samverkansfrågor. Jag tycker det är avslöjande.